Fru talman! Alkohol och trafik hör inte ihop. Det har sagts många gånger i denna kammare, nu senast av Martin Olsson. Det framförs också med stor envishet i de motioner som har väckts i riksdagen. Nu senast har mina partivänner Elver Jonsson och Lars Ernestam hävdat att samma promilleregler som gäller i trafiken på land också bör gälla till sjöss. Folkpartiet delar uppfattningen att det är dags att överväga ett införande av promilleregler även i sjölagen. Det har bara gått tre och en halv månad sedan vi senast debatterade frågan om hur vi ser på onykterheten till sjöss, och bara för cirka en månad sedan beslutade riksdagen om skärpta regler för att motverka trafiknykterhetsbrott. Med andra ord: Detta är brännande frågor, som väcker stort intresse. Tack vare den intensiva opinionsbildningen genom åren ställer sig nu de flesta bakom en mycket strängare syn när det gäller alkohol och trafik. Lagutskottet har i sina senaste betänkanden som gällt onykterheten till sjöss uttalat att alkoholförtäring i samband med sjötrafik inte är förenlig med de krav sjölivet ställer. Påpekande görs också om att mängden av båtar har ökat kraftigt och gjort trafiken allt tätare, samtidigt som båtarna blivit snabbare. Man har också begärt att straffpåföljderna skall ses över. Däremot har argumenten varit många från majoriteten, bestående av socialdemokraterna och moderaterna, för att inte förorda att regeringen skall ens överväga ett införande av samma promilleregler på sjön som gäller för trafiken på land. Denna hållning måste bli allt svårare att hävda. Allt fler medborgare har motsatt uppfattning. Också andra instanser har den senaste tiden framfört att promilleregler bör införas i sjölagen. Som Martin Olsson nämnde tar man t.ex. i SOU 1990:15, ”Beredskapen mot oljeutsläpp till sjöss”, upp att promilleregler behöver införas. Detsamma görs i socialstyrelsens programarbete, som Martin Olsson också nämnde. När det gäller det nordiska samarbetet har man diskuterat hur man skall komma till rätta med WHO:s mål att alkoholkonsumtionen skall minska med 25 9; till år 2000. Även i det sammanhanget har man tagit upp frågan om att införa promilleregler till sjöss. För att Sverige skall kunna vara pådrivande i Nordiska rådets arbete krävs att regeringen får en signal ifrån riksdagen om att vi tycker att detta är viktigt. Hittills har regeringen inte fått det. I den departementspromemoria som innehåller en översyn av sjölagen som kommer nu till våren — den skulle ha kommit i höstas — övervägs bara straffpåföljder. Riksdagen har i varje fall inte begärt något annat. Vi får väl se vad den innehåller. Förhoppningsvis har man övervägt även detta med promilleregler. Fru talman! För att inte upprepa alla de argument som framförts tidigare från folkpartiet när det gäller alkoholfrågorna vill jag hänvisa till debattprotokollen, senast från den 30 november förra året och den 14 februari i år. Jag vill dock poängtera att folkpartiet förordar en principiell nollgräns när det gäller alkohol och trafik. Vi har också föreslagit att man skall dömas för grovt rattfylleri redan när man har en blodalkoholhalt på 1,0 Ze. För att inte uppmuntra till ”promilletänkande” har vi också förordat att regeln om kliniskt rattfylleri skall inleda straffbestämmelserna och att promilleregeln skall komma först därefter. Dessa förslag har avvisats av riksdagens majoritet. Med detta yrkar jag, fru talman, bifall till reservationen till detta betänkande, som begär att regeringen överväger införande av promilleregler i sjölagen samt att förslag om ändrade straffbestämmelser skall framläggas. Folkpartiet står också bakom det särskilda yttrandet, som gäller obligatorisk ansvarsförsäkring. Vi vidhåller att det inte behövs något båtregister för fritidsbåtar för att man skall kunna förverkliga en obligatorisk ansvarsförsäkring. Det kan försäkringsbolagen sköta.

Fru talman! Martin Olsson glömde säkert oavsiktligt att nämna att även vänsterpartiet kommunisterna ställer sig bakom reservationen om promilleregler i sjölagen. Våra ställningstaganden när det gäller dessa frågor torde vara väl kända, inte minst efter debatten i höstas om skärpta promilleregler när det gäller den vanliga trafiken på land. Vi är dessutom övertygade om att det finns en mycket djupt förankrad uppfattning om att alkohol och trafik inte hör ihop vare sig till lands eller till sjöss. Många människor utgår faktiskt redan nu ifrån att det är brottsligt att exempelvis köra motorbåt och vara alkoholpåverkad. Jag vill påstå att skärpta regler eller promillegränser för sjötrafik redan har ett brett stöd bland folk i allmänhet. Det är därför förvånande att utskottets majoritet är så försiktig när det gäller den här frågan. Utskottet har — framför allt under tidigare år när denna fråga har behandlats — hela tiden pekat på svårigheterna att komma till rätta med onykterheten till sjöss. Att det finns komplikationer just för sjöfart av olika slag har också tagits som intäkt för att låta allt bero och låta det vara som det är. Jag vill belysa mitt anförande med några exempel från den tidigare diskussionen: ”Det ligger i sakens natur att trafikförhållandena till lands ställer högre krav på förarna än förhållandena till sjöss. En annan skillnad är att det till sjöss ofta kan uppkomma situationer då det får anses mindre straffvärt att någon fört båt i alkoholpåverkat tillstånd, t.ex. då en båtägare av olika skäl kan bli tvungen att flytta sin båt från en ankareller förtöjningsplats.” Så hette det tidigare. Jag har, fru talman, som bilägare och bilförare mycket svårt att känna medlidande med den båtägare som det då ömmades för. Jag tror att det fortfarande ömmas på samma sätt. Jag undrar varför han/hon inte kan hålla sig nykter när båten behöver flyttas. Som bilförare kommer jag inte på tanken att det skulle vara ett problem att avstå från alko hol, om jag tror att jag måste flytta min bil från en parkeringsplats eller något annat ställe där den står olämpligt. Det skulle alltså en båtförare ifrågasätta. Man har tidigare sagt att ”riskerna för olyckor till följd av alkoholpåverkan är typiskt sett inte desamma i sjötrafiken som i trafiken till lands.” Nej, det är nog sant, men jag tycker att det är ett mycket dåligt argument för att inte införa hårdare regler till sjöss. Riskerna för olyckor till följd av alkoholpåverkan är typiskt sett inte desamma till lands som i luften heller. Ingen människa skulle väl ändå använda det påståendet för att tumma på alkoholreglerna till lands eller i luften. Fru talman! Jag raljerar litet, men det är klart att det finns problem i denna fråga. Jag är dock övertygad om att justitiedepartementet i sina lagskrivningar är kompetent att klara ut detta. Problemen får dock inte överdrivas. Alla båtar är inte ubåtar. Hade de varit det skulle jag mot bakgrund av hur svårt det är att upptäcka dem förstå att man är litet tveksam till sådana här regler. Så är tack och lov inte fallet. Jag tror således att det är ett dåligt försvar att skylla på svårigheterna. Det är glädjande att trots allt se att utskottsmajoriteten antyder att man håller på att tänka om. Vi i vpk är dock övertygade om att det krävs starka påtryckningar till förmån för promilleregler i sjölagen för att inte gamla idéer om att det är så stora praktiska problem förknippade med lagstiftningen på detta område ånyo skall ta överhanden. Vi ansluter oss därför till reservationen till lagutskottets betänkande nr 15.

Fru talman! Det finns ingen anledning att vänta med att börja arbetet på en lagstiftning med promilleregler till sjöss. Det är som vi hört tidigare ett ökande problem. Det blir allt fler fritidsbåtar och tätare trafik till sjöss. Det blir större båtar med starkare motorer och större segel. Antalet olyckor har ökat — kanske oftast i samband med alkohol. Inom den yrkesmässiga trafiken finns också alkoholproblem. Färjor och oljetankfartyg har varit inblandade i flera svåra olyckor och katastrofer Det är därför viktigt att vi får nykterhet till sjöss. Allt fler kräver strängare regler till sjöss, liksom i trafiken till lands. Det är dock mera komplicerat att införa promilleregler till sjöss än till lands. Det går inte att kopiera trafikbrottslagens regler. Förhållandena är annorlunda till sjöss och i andra vattendrag. Reglerna i sjölagen måste vara betydligt mera vidsträckta och inte bara omfatta föraren utan också andra som har en uppgift ombord, kanske även passagerarna på mindre båtar. Det faktum att det är svårt att övervaka onykterhet och nykterhet till sjöss är inget argument för att inte lagstifta. Det går i viss mån att övervaka, och lagstiftningen har dessutom en pedagogisk effekt. Vi har lagstiftning mot onykterhet på landsväg och vi har infört hastighetsgränser på landsväg. Det är förbjudet att aga barn i hemmet. Det är förbjudet att smuggla, t.ex. sprit och avlyssningsutrustning. Det går inte att övervaka allt. Brott upptäcks bara i några fall. Det faktum att vi har en lagstiftning har dock minskat antalet brott. Det är inte så många som gör dessa saker när det är förbjudet. Ett skäl som har angetts för att vänta med att införa promillegränser till sjöss är att överväganden sker i Nordiska rådet. Men varför skall alltid Sverige vänta tills alla andra länder har bestämt sig och infört lagar? Varför kan inte vi vara först denna gång, så kommer de andra länderna i Norden efter oss? Med detta vill jag yrka bifall till reservationen.

Fru talman! Frågan om onykterhet till sjöss regleras i dag i 325 § sjölagen. Den som framför en båt eller har annan viktig uppgift av betydelse för säkerheten ombord får inte vara så påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel att det kan antas att han eller hon inte på ett betryggande sätt kan utföra sina uppgifter. Bryter man mot denna lag kan man dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Lagen gäller all sjöfart. Frågan om att anpassa sjölagens straffbestämmelser till trafikbrottslagens regler har övervägts upprepade gånger. Detta skedde under förarbetena till den nuvarande sjölagen, likaså under fritidsbåtsutredningens arbete. I riksdagen har frågan väckts ett flertal gånger motionsvägen. Genom interpellationer har frågan också aktualiserats här i kammaren. Vid samtliga tillfällen har man avvisat tanken på att helt anpassa sjölagens regler till de regler som gäller på land. Förhållandena på sjön är så annorlunda att det inte är möjligt att utan vidare överföra trafikbrottslagens bestämmelser. Här kan jag kort peka på att sjölagen har ett mera vidsträckt tillämpningsområde och berör sålunda andra personer än bara den som styr båten. Lagen gäller också alla typer av farkoster, från ekor, jollar, segelbåtar och motorbåtar till stora färjor, tankrar och andra stora skepp. Lagutskottet har också tidigare framhållit att trafikförhållandena till lands ställer högre krav på förarna än förhållandena till sjöss. Likaså har utskottet pekat på att det till sjöss kan uppstå situationer då en båt snabbt måste flyttas, t.ex. av väderleksskäl.

De kommer till en hamn där de ankrar och lever så att säga ett vanligt hemmaliv på båten. Sedan blåser kanske stormarna upp hastigt. Skall man då inte ha möjlighet att flytta båten i säkerhet utan att göra en olaglig handling? Det är alltså inte så enkelt som att peka på att det är precis likadant som när man har ställt ifrån sig bilen hemma. Det är det inte. Bilen behöver man inte rusa ut och flytta när vädret blir sämre. I sitt betänkande våren 1988 underströk utskottet sin grundinställning, att alkoholförtäring i samband med sjötrafik inte är förenlig med de krav som sjölivet ställer. Den stora ökningen av antalet fritidsbåtar, ofta med starka motorer som möjliggör höga farter, gör att kravet på nykterhet ökar. Det var utskottet helt enigt om. Ett mål i högsta domstolen 1987, som finns relaterat i dagens betänkande, föranledde utskottet att ge regeringen till känna att en ändring av sjölagen bör övervägas, så att en skärpning av straffskalan för onykterhet till sjöss kommer till stånd. Som framgår av dagens betänkande väntas denna översyn av sjölagen föreligga redan nu i vår. Vi kan därför inom en snar framtid få ett förslag i denna del hit till riksdagen. Kravet på att införa promillegränser till sjöss har utskottets majoritet i år öjligheterna att övervaka efterlevnaden av en liksom tidigare år avvisat. Mö sådan lag på Sveriges alla sjöar och vattendrag är så begränsade att lagen inte skulle få någon större effekt. Samordningen av lagstiftningen med länderna runt omkring oss, med vilka vi delar vattnen, är också en viktig aspekt när vi lagstiftar på ett sådant här område. Som framgår av vad tidigare talare har sagt övervägs dessa frågor i Nordiska rådet. Det är naturligtvis mycket lämpligt att avvakta och se vad man i det sammanhanget kan komma fram till. Detta har lett en majoritet i utskottet till att återigen avvisa de motionsyrkanden som finns beträffande införandet av promilleregler till sjöss. Fru talman! I en annan motion tas frågan om införande av en obligatorisk ansvarsförsäkring för fritidsbåtar åter upp. Det är motion L615 av Birger Rosqvist och Lisbet Calner. Utskottet är i dag liksom tidigare överens med motionärerna om att det är angeläget att en sådan försäkring införs. Eftersom regeringen tidigare har fått del av utskottets och även riksdagens uppfattning i denna fråga, har utskottet emellertid inte funnit anledning att biträda yrkandet om ett tillkännagivande till regeringen. Med det nu anförda ber jag att få yrka bifall till lagutskottets hemställan och avslag på reservationen.
Fru talman! Jag har begärt ordet närmast i anledning av inlägget från utskottets värderade ordförande. Först vill jag dock be Elisabeth Persson om ursäkt för att jag glömde att nämna att även vpk står bakom reservationen. Rolf Dahlberg söker argument för att motivera att riksdagen återigen skall avvisa krav på utredning om promillegränser till sjöss. Han säger bl.a. att vi skall avvakta Nordiska rådets ställningstagande. Vi anser att regeringen självfallet bör följa vad riksdagen uttalat, då riksdagen år efter år har sagt nej till en utredning om promillegränser till sjöss. Det vore formellt fel av regeringen att då börja överväga promillegränser i samband med nordiska överläggningar. Ett riksdagsbeslut i positiv anda behövs nu för att regeringen så att säga skall få fria händer att arbeta med denna fråga. Rolf Dahlberg säger att man avvisar tanken på att helt anpassa reglerna som gäller till sjöss till dem som gäller till lands. I reservationen och de olika motionerna anges att det är speciella förhållanden. Det går inte att helt överföra dem. Man måste dra vissa gränser osv. Men det är inte riksdagens sak att i detalj undersöka om man kan ha en helt likartad lagstiftning och var man skall dra gränser när det gäller t.ex. storlek på båtar. Riksdagen skall ange färdriktningen. Sedan är det regeringens och dess myndigheters uppgift att hitta de praktiska lösningarna på problemen. Om riksdagen nu säger nej till kravet på promillegränser, anser jag att samhället ger fel signaler. Det går inte att komma ifrån att signalen från riksdagen blir att det inte finns behov av att införa promillegränser till sjöss. Det räcker inte med att det stod i utskottsbetänkandet för något år sedan, och kanske även i årets betänkande, att man bör vara nykter till sjöss. De regler som framgår av lagstiftningen och de påföljder som är förknippade med överträdelse av reglerna anger vilka krav samhället har. Bara två partier kämpar emot förslaget. Det är anmärkningsvärt att moderater och socialdemokrater kämpar emot förslaget. Som jag och andra talare redovisat har ju den myndighet som framför andra har ansvaret att föreslå åtgärder för att vi skall klara alkoholpolitiken här i landet, alltså socialstyrelsen, entydigt uttalat sig i samma riktning som vi motionärer. Den andra hänvisningen gäller den utredning som har att bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerheten till sjöss skall öka, alltså den utredning som jag citerade i mitt förra inlägg. Det väger starkt att både det organ som har ansvaret för alkoholpolitiken och den utredning som har fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att öka säkerheten har kommit till samma slutsats som de motionärer som jag räknade upp och de fyra partier som står bakom reservationen. Hur länge tänker moderaterna kämpa emot? Jag skall inte fråga socialdemokraterna, eftersom de inte har någon talare anmäld till debatten. Jag uttrycker i stället förhoppningen att socialdemokraternas tystnad i dagens debatt innebär att de åtminstone överväger en reträtt även i den här frågan, vilket jag i så fall hälsar med tillfredsställelse.
Fru talman! Det är litet svårt att förstå hur moderaterna och socialdemokraterna kan hålla fast vid det som sades för några år sedan i lagutskottet. Händelserna har nu gått förbi dem. Här i riksdagen brukar vi ligga litet före med våra förslag, men nu bromsar man, och vi får väl se vad som står i promemorian. Det skulle inte förvåna mig ifall regeringen faktiskt har tagit upp frågan om promillereglerna i den. Det är litet märkligt att moderaterna skall försvara både socialdemokraternas och moderaternas ståndpunkt. Det fick vi uppleva före jul också. Jag får väl göra som Martin Olsson. Jag tolkar detta välvilligt, nämligen på det sättet att socialdemokraterna är på väg mot vår ståndpunkt, att de allvarligt funderar på att införa promilleregler även till sjöss. Men, Rolf Dahlberg, det har aldrig varit tal om att vi nödvändigtvis måste införa samma regler som dem som gäller för trafiken på land. Det handlar ju om att se över lagstiftningen och ta ställning till vilka möjligheter som finns att överföra de promilleregler som gäller för trafiken på land till sjötrafiken. Det är tokigt att lagutskottet bromsar detta och inte vill ge regeringen till känna vad som anförts i motionen om införande av promilleregler till sjöss. Vi får väl se om ett år, då frågan kommer upp igen, om inte moderaterna och socialdemokraterna då trots allt är beredda att gå åt samma håll om vi.
Fru talman! Rolf Dahlberg hänvisar till att det finns regler i sjölagen som stadgar att en båtförare inte får vara mer berusad än att han kan föra båten på ett betryggande sätt. Det är alltså en bedömningsfråga. Det är just detta som är haken, alltså uppfattningen om hur full man kan vara och ändå föra båten på ett betryggande sätt. Alltför många missbedömer sin förmåga, har det visat sig. Bedömningsförmågan tycks bli sämre under rusets inverkan. Tyvärr behövs därför en promillegräns. Det behövs regler som stadgar hur berusad man får vara. Jag skulle önska att de inte behövdes, men de behövs ändå.
Fru talman! Martin Olsson sade att det bara är två partier som står bakom majoritetsskrivningen. Det är ju riktigt i och för sig, men faktum är att i de två partierna återfinns 11 av utskottets 17 ledamöter. Ser man saken på det sättet är det en ganska rejäl majoritet i alla fall. Jag förstår mycket väl att motionärerna i det här ärendet driver sin tro på att just införandet av promilleregler löser de problem som uppenbarligen föreligger. Jag har förståelse för det. Har man inställningen och tron att det bara är införandet av bestämmelser om promilleregler som löser problemen, då för man debatten på det här viset. Vi har ju varit med om att utöva påtryckning på regeringen om att skärpa straffet för onykterhet till . Redan i vår väntar vi alltså en promemoria. Den kommer naturligtvis i någon form till riksdagen. Vi vet inte vad den kommer att innehålla, men någon har nämnt att den kanske kommer att innehålla synpunkter på promilleregler. Om den gör det har man naturligtvis gjort en bedömning, och vi får väl se om tankarna kan överföras till lagtext och anpassas på ett sådant sätt att reglerna passar trafiken till sjöss. Naturligtvis skall vi pröva den frågan. Lola Björkquist sade att vi moderater spjärnar emot och motsätter oss en översyn. En översyn pågår just nu, och vi måste väl vänta på resultatet av den innan vi begär ytterligare åtgärder. Jag tror att det är mycket viktigare att vi alla ställer upp bakom kravet på rejäl information till alla dem som kommer ut på sjön. Vi måste framhålla hur farlig kombinationen alkohol och båttrafik är och vilka följder i form av våldsamma olyckor de kraftiga motorerna och höga farterna kan få. Rejäl information är säkert en betydligt bättre väg att gå än att blint stirra på möjligheten att införa en lagstiftning innehållande regler om promillegränser.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten så mycket, men det är illa om detta skall stå oemotsagt. Vi har inte sagt att promilleregler skulle lösa alla problem. Låt oss anta att promillereglerna skall vara en insats för att förbättra förhållandena. Ingen kan väl hitta på tillräckliga åtgärder för att lösa alla problem. Det behövs lagstiftning och information. Det är fel att, som Rolf Dahlberg gör, försöka ställa informationen emot promillereglerna. Självfallet skall vi ha både promilleregler och information. Låt mig i all vänlighet få påpeka att moderaterna är ett synnerligen svagt oppositionsparti här i riksdagen. Nu går de emot förslaget om promilleregler. Samtidigt väntar de på regeringens förslag, och skulle det innebära införa ja. Detta är inte det ande av promilleregler är moderaterna beredda att sä sätt varpå Sveriges riksdag bör arbeta. Riksdagen, som representerar svenska folket, skall våga ha en uppfattning i den här frågan. Det är illa att moderaterna bara väntar och avvaktar regeringens slutsats. Några nya fakta i målet torde väl inte framkomma. Regeringen har väl i så fall börjat ändra ståndpunkt, och det är vi mycket glada över. Men det vore bättre om även moderaterna ställde upp och var pådrivande i frågan och inte var så passiva.
Fru talman! Jag tycker också att det är litet märkligt att moderaterna avvaktar. Moderaterna brukar ju annars inte precis vara kända för att vänta på vad regeringen säger i olika frågor. Det handlar alltså inte om att vi stirrar oss blinda på promilleregeln. Jag hänvisade till debatten i november då jag bl.a. tog upp den viktiga informationen. Jag ville inte göra det i dag, men vid den förra debatten hade jag inriktat mig mycket på informationen. Vi vet ju att informationen har gjort mycket stor nytta. Den har varit bra, och vi vill naturligtvis att den skall fortgå. Vi har också mycket stor hjälp av de olika ideella organisationerna som arbetar med dessa frågor. Självfallet skall vi stötta dessa organisationer, så att de kan fortsätta med arbetet. Men om vi även får en promilleregel och ändrade straffbestämmelser, tror jag att det kommer att innebära ett mycket bra pedagogiskt medel att gå ut med. Nu gäller olika regler till sjöss och till lands, och det har, som det har sagts här tidigare, t.o.m. ansetts att man kan få ha litet alkohol i kroppen om man kan föra sin båt någorlunda i alla fall. Det synsättet måste bort. Det visade sig ju vid undersökningar som gjorts att det vid de allra flesta drunkningsolyckorna är medelålders män som är inblandade. De är ute och fiskar och har tagit ad notam att det är tillåtet att ta sig en sup på sjön. Som sagt, vi vill ha denna översyn, men lagutskottet nöjde sig vid detta tillfälle med att begära en översyn, vilket riksdagen biföll. Det innebar att straffbestämmelserna sågs över. Detta är ju en del när det gäller att komma till rätta med onykterheten till sjöss. Men det märkliga är att lagutskottet inte också begärde att regeringen skulle se över möjligheterna att införa promilleregeln. Det är detta som vi reagerar mot.
Fru talman! Av och till har Nordiska rådet åberopats. Och såvitt jag kan se är jag den ende närvarande Nordiska råds-delegaten här i kammaren. Det finns därför anledning att tala om, vad som sades vid Nordiska rådet. I en brett upplagd motion av 15 motionärer från alla de nordiska länderna och från alla partifraktioner, även partikamrater till Rolf Dahlberg, krävdes det att Nordiska rådet skulle rekommendera de nordiska länderna att införa en promilleregel när det gäller nykterhet till sjöss. Det pågår ett arbete, och det finns en klar inriktning om att det vore angeläget om länderna fattade beslut om en lagstiftning som liknar den som gäller för landsvägstrafiken. Man kan säga att Sveriges riksdag, från vilken en del av ledamöterna i Nordiska rådet kommer, har anledning att ta till sig en sådan propå. Och jag hade tänkt ställa en fråga till Rolf Dahlberg, eftersom han på något sätt lutat sig mot vad Nordiska rådet skulle tycka. Om det framförs en rekommendation, kommer Rolf Dahlberg då att motsätta sig ett införande av promilleregler när det gäller nykterhet till sjöss? Jag blev även apostroferad av utskottets ordförande som sade att om vi som har motionerat om detta tror att detta löser problemen, å la bonne heure, då är det okej att vi ändå pläderar för det. Min uppfattning är att detta är ett mycket gott verktyg. Vi har ju prövat det när det gäller andra trafikgrenar. Och det är inget tvivel om att det även skulle vara ett bra verktyg i kampen mot sjöonykterhet. Det skulle då vara möjligt att på ett enkelt sätt fastställa graden av onykterhet. Nu är det ju utomordentligt svårt att göra det enbart enligt sjölagens 325 §, vilket Rolf Dahlberg mycket väl vet. Rolf Dahlberg hör till de förtröstansfulla, och han lutar sig nu mot regeringen och säger att regeringen nog kommer med något klokt. Skall vi tolka detta som att om regeringen är så pass progressiv — det är svårt att veta vad regeringen vill, eftersom socialdemokraterna är tysta som skeppsmöss här i kammaren, men justitieministern har ju ett par gånger lovat mig att hon skall lägga fram förslag som skall vara verkningsfulla — och lägger fram detta förslag så är Rolf Dahlberg beredd att stödja kravet på införande av promilleregler även till sjöss?
Fru talman! Får jag först till Elver Jonsson säga att jag vet att han är en av de första motionärerna i det här ärendet, och jag högaktar naturligtvis Elver Jonssons arbete för ett nyktrare Sverige. Elver Jonsson talade om arbetet i Nordiska rådet, det som har pågått en tid och som föranleddes av den stora flerpartimotionen. Vi har naturligtvis ännu inte sett något resultat av detta arbete. Men det beror ju på att detta är så pass komplicerade frågor att det tar tid innan man får fram en lagstiftning som verkligen passar för den speciella trafik som vi har på sjön. Elver Jonsson sade också att promilleregler är ett gott verktyg. Jag är inte övertygad om det. Problemet är ju att någon måste kunna kontrollera efterlevnaden av dessa regler. Som jag sade i mitt inledningsanförande är det hart när omöjligt om man betänker vilka mängder av sjöar och vattendrag som vi har i Sverige. Jag är alltså inte övertygad om att en lagstiftning som innehåller promilleregler skulle bli bättre än den nuvarande lagstiftningen.

Fru talman! Martin Olsson sade i sitt senaste inlägg att moderaterna är ett svagt oppositionsparti. Men i denna fråga är moderaterna inte något oppositionsparti. Vi har bedömt frågan sakligt och har tillsammans med socialdemokraterna kommit fram till den ståndpunkt som är redovisad i utskottsbetänkandet. Vi har inte haft någon anledning att till varje pris vara ett oppositionsparti i just denna fråga. Samtidigt tyckte jag att det var litet vågat av Martin Olsson att över huvud taget beröra styrkan i oppositionspartierna här i riksdagen. Centern har ju nämligen inte blivit känd för att vara något starkt oppositionsparti.

Herr talman! Överläggningsämnet — behovet av lag rörande ideella föreningar — kan förefalla tråkigt och oinspirerande. Ingenting kan dock vara mer felaktigt. Ämnet angår alla och envar. Låt mig ge några exempel. — Skall en enskild ha rätt att bli medlem i en förening? — Skall en enskild slippa att tillhöra en förening mot sin vilja? — Skall medlemskap i viss förening kunna ställas som villkor för att erhålla en arbetsanställning? — Skall rätten att etablera sig som näringsidkare eller att utöva sin näring vara mer eller mindre beroende av beslut i en förening som man inte tillhör? — Kan en enskild medlem överklaga ett föreningsbeslut till högre organ inom sammanslutningen — och i så fall på vilka villkor? —- Finns det några gränser för föreningskollektivets maktbefogenheter i förhållande till en medlem? — Hur långt sträcker sig helt allmänt majoritetens intresse över den enskilde? Att märka är att den enskilde i många fall är helt beroende av att tillhöra sammanslutningen i fråga för sin arbetsanställning eller av liknande anledning; medlemskap kan vara närmast obligatoriskt. Rättsläget kan i stort karakteriseras som ”det kollektiva intressets övervikt”, en beteckning som jag hämtat från Rättsfondens skrift ”Domstolarna och rättsutvecklingen”, 1989. Detta sätter den enskilde i motsvarande underläge. Makt går före rätt. De inledningsvis ställda frågorna har jag ställt år efter år från denna talarstol. Så frågorna är väl kända. Detsamma gäller svaren som på samma sätt lämnats från talarstolen av min lärde kollega Stig Gustafsson. Så även hans ståndpunkt bör vara väl känd. Varför, herr talman, förnekar socialdemokraterna eller fäster så liten vikt vid att föreningskollektivet kan missbruka sin makt och att den enskilde medlemmen bör skyddas för sådant missbruk, sådant övertramp? Vår regeringsform erkänner ett motsvarande spänningstillstånd mellan staten, det allmänna, och oss medborgare genom att innehålla en katalog av rättigheter som tillkommer den enskilde just gentemot det allmänna. En helt annan sak är huruvida regeringsformen i denna del är mycket mer än sirliga rosetter, för övrigt av ganska enkel kvalitet, för högtidligt bruk. Beskrivningen är hämtad från docenten Axberger, BRÅ Forskning 1988:3 s. 157. Motsvarande gäller då det fundamentala begreppet ”rättsstat” skall definieras. Staten har sin makt från fria suveräna medborgare. Denna makt kan å andra sidan missbrukas och därigenom bli farlig för just samma medborgare. Medborgarna måste därför genom rättsregler skyddas mot risken för sådant missbruk; Axberger s. 152. Varför motsätter sig socialisterna med sådant eftertryck att den enskilde får tillgång till rättsregler med enda syfte att upprätthålla balansen mellan föreningen och honom själv? Varför står socialisterna alltid på kollektivets sida? I en välskriven intervju med statsrådet Odd Engström i Svenska Dagbladet den 24 september 1989 berörs denna fråga. Här har vi kanske pudelns kärna. Jag vill därför återge några brottstycken. Menar du — frågar intervjuaren — att det kan gå med välfärdsstaten som det gjorde med dig, den fokuserar allt mindre på kollektiva lösningar och alltmer på det personliga, det individuella? Ja, svarar Odd Engström. Det är svårt att erkänna för en socialdemokrat, en process. Men historiskt ser jag det som två steg: befrielse är det första steget, frihet det andra. Och befrielsen — fortsätter Engström — har krävt kollektiva ansträngningar. Du kan inte kasta av dig förtryck, hunger och orättvisa utan tillgång till den kraft, den makt som finns i de stora kollektiven, folkrörelserna, partierna, fackföreningarna. Men befrielsen är inget mål i sig: målet är frihet. Och vägen till friheten måste du gå ensam. Det här är ett tal som i enklare politisk slagväxling skulle betraktas som borgerligt, kommenterar intervjuaren. Odd Engström svarar: Socialisterna har alltså trott att när människan blir befriad från förtryck blir hon fri. Liberalerna menar att när människan är fri så befriar hon sig från förtrycket. Båda dessa lösningar är ofullkomliga. Intervjun väckte sådant intresse hos mig att jag sparade den för framtida ändamål. Odd Engströms karakteristik av det historiska skeendet är värd begrundan. Det kollektiva tänkandet har alltså sitt ursprung i ett skede, där de sociala förhållandena präglades av allvarliga orättvisor av olika slag. Det krävdes då kollektiva insatser för att sätta makt bakom orden. Detta skede tillhör det förgångna. Nu befinner vi oss i ett nytt skede, en iakttagelse som också är Odd Engströms. Detta skede kännetecknas av att den enskilde inte längre behöver tvingas att underkasta sig och sålunda begränsa sin frihet till förmån för kollektiva lösningar mot sin vilja. Det socialdemokratiska tänkandet har emellertid inte lyckats frigöra sig från det förflutna. Var det inte, herr talman, Tegnér som skaldade: Evigt kan ej bli det gamla ej kan vanans nötta läxa evigt repas opp igen. Vad förmultnat är skall ramla, och det friska, nya växa Det är att beklaga att vice statsministerns nytänkande inte slagit igenom i det socialdemokratiska ställningstagandet i detta ärende. Hur länge får vi vänta på perestrojka här? Med hänvisning till det anförda, till alla tidigare anföranden i samma ämne och till vad Martin Olsson kommer att åberopa i sitt anförande, vill jag, herr talman, yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Frågan om den enskildes ställning inom och gentemot en organisation har årligen diskuterats här i kammaren under drygt ett årtionde. Men med hänsyn till frågans vikt och med tanke på att dess aktualitet närmast ökat under årens lopp, återkommer vi motionärer i ärendet. Låt mig först erinra om att den enskilde medborgarens rättigheter kontra samhället är reglerade i regeringsformen. I dess 2 kap. anges de grundläggande frioch rättigheter som varje medborgare är tillförsäkrad gentemot det allmänna. Där anges yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, religionsfriheten och föreningsfriheten. Den sistnämnda friheten uttrycks som frihet att sammansluta sig med andra för allmänna och enskilda syften. De olika frioch rättigheter som anges i detta kapitel i regeringsformen är av avgörande betydelse både för den enskilde medborgaren och för vårt demokratiska samhälle. Dessa rättigheter skall inte kunna åsidosättas genom annan lagstiftning i och med att de är intagna i regeringsformen. I vårt moderna samhälle är det emellertid inte enbart relationer till och rättigheter gentemot samhället som är av stor betydelse för den enskilde. Organisationerna har successivt kommit att betyda alltmer såväl för samhället i stort som för den enskilde. Vad gäller relationerna till organisationerna finns ingen motsvarande lagstiftning som garanterar den enskilde medlemmen rättigheter eller anger hans eller hennes skyldigheter gentemot sin organisation eller andra organisationer. Med hänsyn till organisationernas stora betydelse och viktiga uppgifter vore det enligt centern naturligt att i lagstiftningen även ange vissa grundläggande regler om relationer mellan medlem och organisationer. Allan Ekström har berört de här frågorna, och vi har en gemensam reservation, men jag vill tillägga något därutöver. Eventuellt kommer jag in på en del av det som Allan Ekström har tagit upp men då med andra vinklingar. Under många år har vi arbetat för att den enskilde skall garanteras rätt att själv ansluta sig till ett politiskt parti och inte behöva riskera att bli kollektivansluten. Det är en fråga som behandlas i konstitutionsutskottet. En annan fråga är rätten att stå utanför en organisation, den s.k. negativa föreningsrätten. Regeringsformen anger att det allmänna inte får tvinga någon att tillhöra viss organisation, men något motsvarande skydd mot att bli utsatt för påtryckningar från en organisation för att bli medlem finns inte. Även den frågan behandlas av konstitutionsutskottet. Den föreningsrättsliga fråga inom detta område som lagutskottet har att behandla är behovet av grundläggande lagstiftning gällande ideella organisationer. Kritik mot vissa inträffade händelser och rådande förhållanden visar klart att vi behöver en ramlagstiftning för ideella föreningar för att stärka den enskildes ställning. Som exempel på sådana händelser kan erinras om uppmärksammade fall av dels uteslutning eller hot om uteslutning av medlemmar, dels vägran att få utträde. Andra exempel är fall där förening avtalat med visst försäkringsbolag om kollektiva sakförsäkringar för sina medlemmar utan att ha inhäm tat deras samtycke. När det gäller övriga samhällsmedborgares förhållande till vissa organisationer kan nämnas fackföreningars blockader dels mot enmansföretagare utan anställda, dels mot företagare utan anställda som är medlemmar i den blockerande organisationen. Jag tog upp den första frågan för många år sedan här i riksdagen när jag inom min region, om vi så säger, upplevde hur en bensinmacksägare blev blockerad under ett helt år och därefter måste lägga ner verksamheten. Han hade inga anställda, men han blockerades av en facklig organisation. Men inte heller den frågan handläggs av vårt utskott utan av arbetsmarknadsutskottet. Enligt vår uppfattning finns det utan tvekan starka skäl för en närmare utredning rörande såväl behovet som den lämpliga utformningen av lagstiftning om ideella föreningar. En utgångspunkt måste vara att variationsrikedomen i föreningslivet inte får begränsas eller att föreningslivet och organisationsväsendet hindras på något sätt. Det viktigaste i en sådan lagstiftning bör vara det som ur samhällets synpunkt är mest skyddsvärt, nämligen den enskildes ställning i förhållande till organisationen. Det gäller exempelvis rätten att bli medlem i, rätten till utträde ur och rätten att stå utanför en organisation. Det gäller även medlems rättigheter och skyldigheter vid hot om eller beslut om uteslutning samt medlems bundenhet av beslut som fattas utan hans medverkan eller som rör frågor utanför föreningens verksamhetsområde. Ytterligare frågor där lagreglering bör övervägas är minoritetsskyddet, ekonomi och revision, skadeståndsskyldighet, ansvar för uppkomna förbindelser, upplösning av förening och villkoren för att en ideell förening skall anses vara en juridisk person. Jag kan erinra om att för ekonomiska föreningar har det alltid varit naturligt att det funnits en lagreglering. Lagen om dessa — både den tidigare lagen och den nya — innehåller noggranna regler, dels sådana som motsvarar aktie Även om det är skillnader mellan ekonomiska och ideella föreningar, visar lagen om ekonomiska föreningar att man för den typen av föreningar kan ha lagreglering utan att på något sätt begränsa föreningsfriheten. Dessa regler motsvarar ungefär dem vi vill att man skall pröva att införa i en lag om ideella föreningar — alltså den del av lagen som rör medlems ställning, självfallet inte den som motsvarar aktiebolagslagen. Det är, som vi ser det, varken för föreningslivet eller ur föreningsfrihetssynpunkt något nytt att pröva att finna lämpliga sådana regler även för de organisationer som ingår i den stora gruppen ideella organisationer. Men riksdagsmajoriteten har även i år avvisat utredningskraven utan andra motiveringar än att det har redovisats i tidigare betänkanden att det saknas skäl att införa lagstiftning om ideella föreningar i vårt land och att någon anledning för riksdagen att nu inta en annan ståndpunkt i frågan inte föreligger. Det är slutsatsen i majoritetens skrivning. Eftersom föreningslivet är så avgörande för vårt samhälle och för praktiskt taget alla medborgare, är det av största betydelse att alla har förtroende för organisationerna. En lagreglering av grundläggande principer skulle vara ett medel att stärka såväl medlemmarnas som övrigas tilltro till organisationerna och deras verksamhet och därigenom vara till gagn för alla, inbegripet även föreningarna och deras funktionärer. Föreningsfriheten är, som jag har nämnt, grundlagsfäst och får självfallet inte på några villkor begränsas genom en föreslagen lagstiftning.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

Herr talman! Vi skall nu ta ställning till fyra borgerliga motioner, som begär lagreglering av ideella föreningars verksamhet. Jag yrkar i likhet med utskottets majoritet avslag på dem, och det gör jag eftersom den fria föreningsrätten är dyrbar. Rättigheten att fritt bilda föreningar, att tillhöra dem och att verka i och genom dem är en av hörnstenarna i vår svenska demokratiska tradition, och den skall vi vara mycket rädda om. Jag yrkar alltså avslag på motionerna, men jag delar inte den socialistiska utskottsmajoritetens åsikt att det inte finns några skäl att lagstifta om de företeelser som de borgerliga motionerna handlar om. Det behovet måste man ändå ställa i relation till den fria föreningsrätten. Det är väldigt svårt att börja lagstifta om ideella föreningar utan att på något sätt begränsa föreningarnas form, deras innehåll och verksamhetsområde, att inte fördröja bildandet av föreningar, osv.

Där har medlemmarna ett eget ansvar. Den fria föreningsrätten medför också ansvar. Man måste kunna kräva av medlemmarna att de, när de är missnöjda, ställer sin styrelse till svars, att de byter styrelseledamöter, att de lämnar föreningen om det behövs, att de verkligt aktivt i sin förening verkar för den sorts förening de vill ha. Det är enda sättet att komma fram utan att begränsa den fria föreningsrätten, och den vill vi i miljöpartiet slå vakt om. Jag yrkar därmed bifall till reservation 2.

Herr talman! De motioner som rör lagstiftning om ideella föreningar, som vi nu diskuterar, liknar alltmer galten Särimner som slaktades ena dagen och återuppstod den andra. Jag tror att det är trettonde året i rad som vi diskuterar denna fråga. Därför skall jag, herr talman, fatta mig mycket kort. I de borgerliga motionerna och i reservationen uppger man sig vilja värna om skyddet för den enskilde. Det är den enskilde medlemmens ställning i förhållande till organisationen som man säger sig vilja tillskapa ett skydd för. Det kan man göra i många former. Men vad man från borgerligt håll i själva verket vänder sig emot tycks vara enbart de fackliga organisationernas verksamhet. Detta är emellertid inget nytt. Den enskildes frihet hotas, säger man från borgerligt håll, men det är nu liksom tidigare inte den enskilde arbetstagarens frihet som man tänker på. Nej, vad debatten i själva verket handlar om är en kampanj mot de fackliga organisationerna. Motionerna och den debatt som förts här i dag är ingenting annat än ett led i en antifacklig kampanj, även om den kampanjen i dag har klätts i juridisk språkdräkt. Man säger från borgerligt håll att detta är ett juridiskt problem. Men det är inte något sådant problem. Det är ett politiskt problem. Man vill ha en lagstiftning riktad mot fackliga organisationer, vilken inskränker deras möjligheter att på bästa sätt arbeta för sina medlemmar. Det saknas också i övrigt bärande skäl för särskild lagstiftning om ideella föreningar. I själva verket är det främst företeelser utanför ramen för sådan lagstiftning som motionärerna har haft i åtanke i sina förslag, t.ex. förekomsten av fackliga organisationsklausuler. Men förbud mot sådana klausuler hör inte till området lagstiftning om ideella föreningar. De hör till den arbetsrättsliga lagstiftningen. Betydelsen av fria föreningar på samhällslivets olika områden kan inte nog framhållas. En lagstiftning skulle bara bidra till att inskränka denna frihet. Det finns inga missförhållanden som gör det motiverat att vidta den begränsning av föreningsfrihet som man från borgerligt håll är inne på. När det gäller den finska lagstiftningen om ideella föreningar, som har tagits uppibl.a. motionerna, kan det först konstateras att det är historiska skäl till att man sedan början av detta sekel i Finland har en föreningslag. Finland är ju också det enda land i Norden som har en sådan lagstiftning. Syftet med den finska lagen var att skydda föreningsfriheten mot statsmakten och speciellt då mot det ryska väldet. Lagen utarbetades under åren 1906-1917. När man diskuterar den finska föreningslagstiftningen, måste man ha denna historiska bakgrund helt klar för sig. I slutet av 1800-talet och i början av det här seklet stramade nämligen den ryska statsmakten till möjligheten att bilda föreningar i Finland. Därför behövdes en lagstiftning där. Att man sedan i Finland har behållit denna lagstiftning och vidareutvecklat den har med den historiska traditionen i det landet att göra. Utskottet gjorde ett besök i Finland, och vid det besöket fick vi klart för oss att det finns 115 000 föreningar registrerade i det föreningsregister som måste föras enligt lagen. Lagen är för övrigt mycket detaljerad. Den har inte mindre än 70 paragrafer. Herr talman! Jag har svårt att föreställa mig att man i Sverige skulle vilja införa en liknande lagstiftning. Det skulle utan tvivel kännas som en tvångströja för de ideella föreningar som vi har i vårt land. Inom justitiedepartementet i Helsingfors, där man för föreningsregistret, berättade man att ungefär 2 000 nya föreningar registreras varje år och 15 000 olika beslut fattas varje år som rör föreningarna. Det finns visserligen möjlighet för en förening i Finland att vara oregistrerad, men en sådan förening kan inte öppna konto i bank och inte ens kvittera ut ett rekommenderat brev. Så vill vi inte ha det i Sverige. Låt mig till sist, herr talman, något bemöta min lärde kollega Allan Ekströms mycket intressanta synpunkter som kanske mera var filosofiska än praktiska i fråga om kollektivet den enskilde. Allan Ekström hänförde sig till bl.a. en intervju med vice statsminister Odd Engström, som har talat om att befrielsen inte är något mål i sig utan målet är frihet.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
Herr talman! Om det är tillåtet för en icke lärd kollega att yttra sig vill jag ifrågasätta om Stig Gustafsson tror på vad han säger. Han talar om antifackliga kampanjer och kampanjer mot fackliga organisationer osv. Detta är överdrifter och påståenden som saknar varje grund. Åtminstone gäller detta de motioner och den reservation som centern står bakom. Vissa frågor kommer tillbaka år efter år i riksdagen. De gör det därför att det finns en viss kraft i dessa frågor, och det finns en aktualitet. Det finns säkert åtskilliga exempel på frågor som har tagits upp år efter år i riksdagen och som efter hand fått tillräckligt stöd så att de har kunnat genomföras. Vi skäms inte i det här fallet för att liknas vid galten Särimner. Den hade synnerligen stor livskraft. Det har den här frågan också, och den kommer att föras vidare. Målet är att stärka den enskilde medborgarens ställning. Vi får inte förtröttas och blunda för att lagen från tid till annan behöver ses över för att den enskilde i vårt moderna samhälle skall få en tillräckligt stark ställning. Vi har diskuterat den enskildes ställning i olika sammanhang i lagutskottet. Det här är ett viktigt område. Som framgår både av mitt anförande som jag höll här tidigare och av reservationen är det inte fråga om att inskränka föreningsrätten på något vis. Vi har klart deklarerat att den är fastslagen i grundlagen. Självfallet skall det respekteras. En lag om grundläggande rättigheter för den enskilde skall vara till nytta främst för den enskilde men i lika hög grad för föreningslivet och för hela vårt samhälle. Stig Gustafsson, undvik dessa enorma övertoner. Det var liknande övertoner så länge socialdemokraterna försvarade kollektivanslutningen. Det var ”en kampanj mot facket” och de socialdemokratiska organisationerna. Där har man nu till sist måst inse fakta, och om inte kollektivet självt så har kollektivanslutna medlemmar klart börjat inse fakta.
Herr talman! Martin Olsson säger att motionerna och reservationen inte alls skulle rikta sig mot de fackliga organisationerna. Då skall jag be att få citera ur den reservation som även Martin Olsson står bakom. Där nämns som exempel på varför man vill ha lagstiftning mot negativ föreningsrätt, kollektivanslutning — alltså fackliga organisationer — och organisationsklausuler ”av innebörd att arbetsgivaren förbinder sig att icke anställa personer som ej tillhör den avtalsslutande arbetstagarorganisationen”. Det är återigen de fackliga organisationerna man tänker på. Det hör för övrigt inte till den här frågan, som jag sade, utan det är en arbetsrättslig fråga. Vidare talas om ”en skiljedomsklausul i stadgarna för ett LO-förbund underkändes som oskälig”. Ett annat exempel är ”ett fackförbunds beslut att teckna en kollektiv hemförsäkring för sina medlemmar”. Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen, men jag tycker att detta talar för sig själv. Därför kan jag nog inte acceptera talet om övertoner. Övertonerna finner man i motionerna och i reservationen. Till slut: Grundlagen har jag inte alls blandat in i det här. Jag har inte påstått att den på något sätt skulle ha kränkts.
Herr talman! Om man läser reservationen, ser man att det inte finns något stöd för de övertoner som fanns i Stig Gustafssons första anförande. I reservationen hänvisas det till olika områden där det har förekommit begränsningar vad gäller den enskildes rättigheter. Är det inte fråga om en begränsning av den enskildes rättigheter om någon kollektivanslutes till ett parti eller om någon mer eller mindre tvingas vara med i en organisation för att kunna fungera osv? Vi reservanter har velat ge en bild av förhållandena på det aktuella området. Men det är bara en del av det området som lagutskottet har att handlägga. I den senare delen av reservationen antyder vi hur utredningsarbetet skall vara inriktat då det gäller att pröva lämpligheten och förutsättningarna för en lagstiftning som stärker den enskildes ställning. Det råder inget som helst tvivel på den punkten. Jag tror att socialdemokraterna så småningom kommer till samma insikt. Ni har ju tidigare tvingats backa när det gäller kollektivanslutningen. Även den har ni försvarat med uttalanden om högsta grad av frihet osv.

Herr talman! Det finns åtskilliga inslag i dagens demokrati som vi måste ta upp till allvarlig diskussion. Därmed följer dock inte att vi nödvändigtvis måste stifta en mängd nya lagar för att demokratin skall fungera på det sätt som flertalet önskar. Genom att var och en vårdar demokratin så, att flertalet invånare känner att de får den rätt som lagen och dess intentioner avser att ge behöver inte varje detalj regleras i lagen. Det vi nu ser hända i Östeuropa borde innebära att vi allvarligt funderar över hur det fungerar i Sverige, hur demokratin här fungerar. Inte heller i Sverige kan vi nämligen vara säkra på att klara oss från allvarliga oroshärdar. Det är tragiskt när stora organisationer, som borde föregå med gott exempel, utnyttjar sin makt mot enskilda, som det beskrivs i motionerna. Det kan vara föreståeligt att man, med stöd av de exempel som motionärerna och reservanterna anför, föreslår en ny generell lagstiftning för våra ideella föreningar. Men en sådan lagstiftning skulle kunna innebära en styrning av föreningarnas arbete. Därmed skulle det utrymme inskränkas som vi vill ge våra ideella föreningar och deras medlemmar och som de själva skall få bestämma över. Jag var inte med vid besöket i Finland. Men det har sagts mig att den finländska lagstiftningen är mycket omfattande och mycket byråkratisk. I och för sig tror jag inte att man är ute efter att åstadkomma en direkt kopia av det finländska systemet. Men risken är stor att det blir betydligt mera av byråkrati för de ideella föreningarnas del. Vi i folkpartiet blir lika indignerade som moderater och centerpartister när enskilda människor kommer i kläm. Men, som sagt, vi kan ändå inte stödja förslag om en generell lagstiftning. Vi vill tro att medlemmarna och medborgarna själva reagerar när orättvisor och felaktigheter förekommer i föreningarnas namn. Vi skall inte tro att svensken hur länge som helst låter bli att reagera. Under den senaste tiden har det ju funnits många tecken på att man nu är beredd att snabbare agera mot oförrätter. Däremot är vi i folkpartiet beredda att medverka till en lagstiftning när det gäller enskilda fall. Som exempel kan nämnas den negativa föreningsrätten, dvs. rätten att gå ur eller stå utanför en förening. I regeringsformen finns det regler för de grundläggande frioch rättigheterna. Det gäller då bl.a. föreningsrätten. Det innebär ett skydd av den positiva föreningsrätten, alltså att få bilda eller gå med i föreningar. Men vi vill att även den negativa föreningsrätten skall garanteras i lagen. Dessutom har vi under många år tillsammans med de borgerliga partierna begärt att kollektivanslutningen till politiskt parti skall förhindras med hjälp av lagen. Det finns ytterligare ett område där vi i folkpartiet har föreslagit lagstiftning. Det gäller då förbudet mot blockad mot enmansföretag. Med detta, herr talman, har jag motiverat mitt och folkpartiets ställningstagande. Jag yrkar bifall till lagutskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Jag hade egentligen tänkt begära ordet i tidigare replikväxling. Jag tycker nog, i likhet med Stig Gustafsson, att en del av motionerna i detta sammanhang har drag av antifacklig kampanj. Men det är utan tvivel så, att förhållandena inom fackföreningsrörelsen ibland är anmärkningsvärda. Det gäller dock också inom intresseföreningar. Lantbruksrörelsen t.ex. utövar påtryckningar på jordbrukare som inte går med på de villkor som föreskrivs, och man försöker hindra dessa att bilda nya föreningar. Lagstiftning är dock inte den rätta lösningen. Vad som är fel här är ju att föreningarna har en monopolsituation. Det är medlemmarna själva som måste ta tag i detta. De får bilda nya föreningar om de inte är nöjda. På det sättet får vi konkurrens mellan föreningarna och således en förbättring i detta avseende. Martin Olsson sade att centern absolut inte vill inskränka den fria föreningsrätten. Men det går knappast att undvika om man vill tillgripa lagstiftning. Om man lagstiftar om föreningars makt i förhållande till medlemmarna — om vad föreningar får ägna sig åt — är man genast inne på den fria föreningsrättens område. Det går inte att undvika. Om man skall bestämma hur, i vilka former och vem som skall få räknas som medlem i en förening och detta alltså skall regleras i lagen, är man också inne på den fria föreningsrättens område. När uppstår en förening? Hur kan man lagstifta om sådant här? Vem bestämmer att en förening har bildats? Skall sådant regleras, är den fria föreningsrätten anlupen.
Herr talman! Eftersom mitt namn nämndes alldeles nyss vill jag säga några ord. Jag tror att Elisabet Franzén något har missuppfattat vad som sagts här. Vi slår nämligen vakt om föreningslivet. Det framgår klart och tydligt av reservationen. Jag upprepar vad Elisabet Franzén sade i sitt första anförande, att även miljöpartiet slår vakt om föreningslivet. På den punkten har vi således samma åsikt. Det är vägarna som skiljer sig. Vi slår, som sagt, vakt om föreningslivet och om den enskildes ställning. Det har jag framhållit i tidigare anförande. I det avseendet skall det alltså inte behöva råda något tvivel. När Elisabet Franzén exemplifierade hur det kan förhålla sig råkade hon nämna ekonomiska föreningar. Hon kom ju in på jordbrukets föreningsrörelse, konkurrenslagstiftningen etc. — alltså saker som är fjärran från lagstiftningen om ideella föreningar. Tvärtom handlar det om föreningar som lyder under en viss lagstiftning. Vi är alla överens om att denna form skall finnas. Det gäller en lagstiftning som klart anger hur det skall vara i frågor om minoritetsskydd, medlemmars rättigheter, medlemmars skyldigheter osv. Jag tror att Elisabet Franzén, efter att ha studerat detta mera, till ett annat år kommer att inse att det handlar om att slå vakt om föreningslivet och den enskildes ställning. Jag tror alltså att ni miljöpartister vill göra det om ni bara betänker vad det verkligen är fråga om.
Herr talman! Jag hyser inget tvivel om att även centerpartiet vill slå vakt om föreningsrätten. Det är bara det att vi vill göra det på något olika sätt. Jag är övertygad om att det bästa sättet att säkra den fria föreningsrätten är att låta bli reglering genom lagstiftning. Jag har inte några som helst funderingar om att centern faktiskt avser att minska föreningsfriheten. Men jag tror att det blir följden om man tar till lagstiftning. Sedan är jag fullt medveten om att det exempel som jag anförde gällde en ekonomisk förening. Fackföreningarna är ideella föreningar men deras medlemmar är många gånger samtidigt ekonomiskt beroende av fackföreningarna för att klara sin situation i arbetet. Det handlar om monopolföreningar. Det finns alltså många likheter. Mot den bakgrunden var jämförelsen inte felaktig.
Herr talman! Lagar om skydd för än det ena och än det andra behövs för att de skall kunna tillämpas om en enskild drabbas på något sätt. Om vi ser på t.ex. lagstiftningen om de grundläggande frioch rättigheterna skulle vi ju kunna säga att samhället är så bra att det inte behöver skrivas någon lag, eftersom det är självklart att vi i vårt samhälle respekterar medborgarnas rättigheter osv. Men reglerna finns i bakgrunden som en säkerhetsgaranti. Det måste bli på samma sätt när det gäller medlemmens ställning i en ideell förening. Om någon upplever att han har blivit misshandlad finns det en lagstiftning som han kan falla tillbaka på och som ger honom möjligheter att hävda sin rätt. Vad vi har visat i reservationen är att det saknas en klar lagstiftning att falla tillbaka på när det har uppstått konflikter mellan medlemmar och organisationer.
Herr talman! Det är kanske där som skillnaden mellan Martin Olssons och min uppfattning ligger. Martin Olsson ser inte att medlemmen har ett ansvar i sin förening, utan medlemmen är ett objekt i den förening han tillhör, och samhället skall skydda medlemmen om föreningen är elak. Jag ser det så, att om man går med i en förening tillsammans med andra, som man har starka gemensamma intressen ihop med, för att driva dessa i föreningen, skall man kunna samarbeta om detta. Om det inte går får man lösa konflikten på något annat sätt än genom att samhället och det allmänna går in och lagstiftar om saken.
Herr talman! Människor går in i en förening och allt är frid och fröjd, men det kan uppstå komplikationer som gör att det blir ovänskap, någon känner sig negativt särbehandlad osv., och då behövs det regler. För att Elisabet Franzén skall få en jämförelse kan jag nämna den allra minsta föreningen, som vi också handlägger i lagutskottet, och det är när en man och en kvinna förenas i äktenskap. Det är helt frivilligt, och det är frid och fröjd i början, men det finns mycket noggranna regler för hur en konflikt skall lösas. Vi hoppas att den inte skall uppstå, men när den ändå gör det behövs det regler. Om vi tänker i de banorna inser vi att en lagstiftning kan behövas som en säkerhet i bakgrunden för att tillvarata medlemmars rättigheter.

Herr talman! Det var en mycket intressant jämförelse, att se äktenskapet som en ideell förening. Jag skulle önska att det var så. Äktenskapet är dock också en ekonomisk bas för många av dem som gifter sig, med ett gemensamt ansvar för barn m.m. Därför är liknelsen inte helt riktig. Det är just det sociala ansvaret och ansvaret för barn som gör att det behövs en lagstiftning där. Vi vet att det i dag är många som lever tillsammans i samboförhållanden, som i en ideell förening, men även där har man börjat lagstifta.

Herr talman! Flipperspel, dataspel och automatspel av olika slag av förströelsekaraktär blir i detta betänkande föremål för förslag till vidgad lagstiftning och ytterligare regleringar. Enligt nu gällande automatspelslag krävs det tillstånd för anordnande av spel på spelautomater i förvärvssyfte. Detta gäller även för spel som inte ger vinst eller som ger vinst endast i form av frispel på automaten. Regeringen vill nu i lagen om automatspel införa tillståndsplikt för all uppställning av spelautomater på plats dit allmänheten har tillträde. Dessa ytterligare begränsningar ger uttryck för en missriktad regleringsiver, som riktas mot näringsidkare, föreningar, ideella organisationer och andra anordnare av sammankomster av olika slag. Regeringen anger två skäl för den föreslagna lagskärpningen. Man vill komma till rätta med det illegala spelet på t.ex. pokermaskiner, och man vill motverka att det uppkommer en miljö som är olämplig för barn och ungdomar. Spel om pengar är redan i dag reglerat i lag och medför straffansvar om man bryter mot lagen. Automatspel med penningsvinster förbjöds den 1 januari 1979. Förbud medför ofta att verksamhet som förbjuds fortsätter illegalt. Så har uppenbarligen skett vad avser automatspel med penningvinster. När de enarmade banditerna förbjöds skapades samtidigt jordmån för tvåarmade banditer att bryta mot lagen. I och med att spelet gått under jorden, växer det okontrollerat och blir mer omfattande. Lagstiftning får många gånger helt motsatt effekt mot den avsedda, i synnerhet om allmänheten upplever åtgärderna som mindre angelägna. Det är föga troligt att de nu aktuella kraven på utökad tillståndsplikt för automatspel kommer att minska problemen med den illegala spelklubbsverksamhet som bedrivs av människor som sätter sig över nu gällande lagar. Herr talman! Genom de skärpta lagstiftningsregler som nu föreslås försvårar man i stället för de automatspelsföretag som i dag ställer ut flipperspel och andra förströelsespel. De seriösa automatspelsföretagen riskerar att slås ut, medan den illegala spelverksamheten lever vidare. Det andra skälet för utökad tillståndsplikt anges vara att förhindra olämpliga barnoch ungdomsmiljöer. Här försöker regeringen angripa sociala problem bland ungdomar genom åtgärder riktade mot en speciell typ av förströelsespel, automatspel. Man tycks vara övertygad om att förekomsten av automatspel medför negativ ungdomsmiljö. Detta är ett mycket ytligt betraktelsesätt på en allvarlig social fråga. De sociala problemen bland ungdomar har mycket djupa orsakssammanhang. Att dra slutsatsen att en miljö är olämplig för ungdomar att vistas i om det finns automater i lokalen är att göra det väl lätt för sig. Automatspel behöver inte vara en negativ företeelse. Många ungdomar har egna dataeller TV-spel som ger såväl förströelse som uppövar viss koncentration och skicklighet. Automatspel kan lika väl medverka till god ungdomsmiljö som motsatsen. I många ungdomsoch fritidsgårdar finns förströelsespel av olika slag, inkl. automatspel, som bidrar positivt till miljön. Statliga och kommunala strävanden att skapa bättre ungdomsmiljöer bör inte inriktas på förbud mot verksamheter som är populära hos ungdomar, såvida det inte finns mycket starka skäl. Förbud som är onödiga och svåra att upprätthålla stjäl ofta engagemang och arbetstid som i stället borde utnyttjas till positiva insatser för att stödja ungdomar med sociala problem eller för att öka fritidsutbudet för barn och ungdomar. En bättre modell för att motverka olämpliga ungdomsmiljöer är t.ex. att mer verksamt stödja de lokala idrottsoch ungdomsföreningarna och deras verksamhet. Förslaget att tillståndsplikten skall utökas till att omfatta allt automatspel, oavsett om det sker i förvärvssyfte eller ej, och att all uppställning av spelautomater skall kräva tillstånd från myndighet medför utökad byråkrati, godtycke och onödigt krångel. Socialnämnder och polismyndigheter torde ha mer angelägna uppgifter att ägna sin arbetstid åt. Herr talman! När det gäller verkligt svåra ungdomsproblem står regeringen handfallen. Vi moderater har i andra sammanhang här i riksdagen framlagt våra förslag för att motverka att ungdomar får sociala problem. Det absolut viktigaste förebyggande medlet är att stärka familjen. Här har en familjefientlig politik med socialistiska förtecken direkt medverkat till att många ungdomar fått en otrygg start i livet. Tidigt insatta kraftfulla åtgärder för ungdomar som visar socialt negativa beteenden är nödvändiga. Även här har den nuvarande politiken misslyckats. Kraftig kritik har riktats mot resultaten inom ungdomsvården, bl.a. mot LVU-hemmen som inte fungerar. Mot brottslig verksamhet eller farliga sociala beteenden hos ungdomar är regeringens politik kraftlös. De ungdomar som har de svåraste sociala problemen lämnas ofta vind för våg. Eller också, som fallet är med de s.k. värstingarna, skickas de ut på maktlöshetens hav. Lagskärpningen mot automatspel förefaller vara en åtgärd där man genom förbud tror sig lösa sociala problem för att stilla en form av dåligt samvete. De skärpta bestämmelserna i automatspelslagen vittnar om bristande sinne för proportioner i den problembild som finns inom ungdomsvården. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 till detta betänkande.

Herr talman! Regringen vill med den här propositionen vidga tillståndsprövningen för spelautomater. Vid tillståndsprövningen föreslår man vidare att, förutom risken för att det uppkommer en miljö som är olämplig för barn och ungdomar, även möjligheten att spelautomaten används för annat ändamål än den är avsedd för skall beaktas. Regeringen vill också öka möjligheten att återkalla tillstånden. Vi vet att spel om pengar har blivit allt vanligare. Vi har inget att invända mot att socialnämnderna ges ökade möjligheter att vid tillståndsprövningen väga in om risk föreligger för att spelautomaterna kommer att kunna användas för hasardspel. Från folkpartiets sida accepterar vi också att kriterierna för att återkalla tillstånd anpassas härtill. Men förslaget att tillståndsplikten dels skall omfatta allt automatspel som anordnas för allmänheten, oavsett vinstsyfte eller inte, dels skall gälla även för uppställande av spelautomater ställer vi oss avvisande till. Vi anser att det skulle göra tillståndsfrågan onödigt komplicerad och byråkratisk. Spelautomater som finns t.ex. på fridtidsgårdar där spelet är gratis skulle bli tillståndspliktiga. Det kommer att krävas ett tämligen omfattande administrativt arbete av socialnämden. Ansökan måste underställas polismyndigheten på orten för yttrande. Särskilt beslut måste fattas och tillståndet måste lösas ut av den som vill anordna spelet. Personalen på fritidsgården kommer att få ägna tid åt frågan, trots att det egentligen bara är en formalitet. Vi finner inte att risken för kringående av lagen är sådan att den skulle svara mot allt det extra arbete och alla de ökade resurser som kommer att fordras. Vi anser därför att tillståndsplikten även i fortsättningen enbart skall gälla automatspel som anordnas i förvärvssyfte. Skälen till att tillståndsplikten även skall omfatta enbart uppställande av spelautomater finner vi inte heller särskilt övertygande, varför folkpartiet avvisar även detta förslag. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation nr 2 till betänkandet.

Herr talman! Jag tänker inte ge mig in på den generella frågan om allt som det allmänna kunde och borde göra för ungdomen, utan hålla mig ganska strikt till frågan om automatspel. Frågan är enligt min och miljöpartiets uppfattning dels en miljöfråga, dels en resursfråga. Det är därför naturligt att vi har synpunkter. Den är visserligen inte en av de stora frågorna i samhället, men det gäller ingalunda en så oförarglig verksamhet som vissa medlemmar av denna kammare kanske föreställer sig. Dessa spelhallar med sina elektroniska spel utgör en mycket torftig psykosocial miljö. Spelen är ofta våldsbetonade och våldsinspirerande. Dess värre är det en miljö som i stor utsträckning drar till sig ungdomar. De som inte har besökt sådana spelhallar rekommenderas ett besök. De kommer sanno likt att finna att detta inte är platser där de vill att deras barn eller barnbarn skall tillbringa en stor del av sin fritid. Dessutom är som bekant spel beroendeframkallande. Många ungdomar fångas av den s.k. speldjävulen ungefär som av ett narkotikum. Det är motiverat att samhället drar vissa konsekvenser av denna kunskap. Hela den lagstiftning som omger automatspel visar att samhället verkligen har dragit vissa slutsatser. Vi menar dock att samhällets reaktion bör förstärkas. Den här formen av spel bör därför beskattas genom en punktskatt. Parallellen med skatter på narkotika, såsom tobak och alkohol, kan vara vägledande. En relativt hård beskattning av verksamheten skulle förhoppningsvis minska dess omfattning och därigenom också minska en lyxoch skräpkonsumtion, som tyvärr drar resurser från positiv verksamhet i samhället. Vi har därför i reservation nr 4 begärt att regeringen skall utarbeta förslag till en sådan beskattning. De influtna medlen kan sedan användas till en mer positiv verksamhet bland ungdomar. Beskattningen bör vara kommunal. I det lagförslag vi här behandlar står det också att den som anordnar spel med automater skall svara för att ”barn eller ungdom inte otillbörligen lockas att delta i spelet”. Vi miljöpartister föredrar ett rakare och entydigare språkbruk. Som framgår av reservation nr 3 menar vi att spelanordnaren helt enkelt skall sägas svara för att ”barn eller ungdom inte lockas att delta i spelet”. Frågan om tillbörlig eller otillbörlig propaganda för automatspel är rimligen ganska svår att avgöra. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 4.

Herr talman! Det betänkande vi nu behandlar handlar om automatspel. Regeringen har i proposition 1989/90:46 föreslagit vissa ändringar i lagen om anordnande av visst automatspel. Propositionen föranledde fem motioner. Efter utskottsbehandlingen gav dessa anledning till fyra reservationer. I den första reservationen avvisar moderaterna den föreslagna tillståndsplikten. Majoriteten anser dock att regeringens förslag bör genomföras. Folkpartiet hävdar i reservation 2 att tillståndsplikten inte bör vara så omfattande som föreslagits. Även här finns en klar majoritet i utskottet för regeringens förslag. I reservation 3 har miljöpartiet hakat upp sig på ordet otillbörligen i föreskrifterna för spelanordnare. Man hävdar att reglerna blir klarare om ordet utgår. Utskottsmajoriteten anser att detta nog ändå är en lek med ord och förordar att ordet otillbörligen skall vara kvar. Miljöpartiet menar i reservation 4 att kommunerna skall ges möjlighet att beskatta automatspelet. Man menar att regeringen skall återkomma med ett sådant förslag till riksdagen. Majoriteten i utskottet avvisar det här förslaget. Herr talman! Jag hemställer om kammarens bifall till utskottets skrivning i betänkandet och avslag på de fyra reservationerna.
Herr talman! Det var inte mycket till debatt Sven-Åke Nygårds ägnade det här ämnesområdet. Jag vill nog i alla fall säga någonting mer. spel som medel för att komma till rätta med olämpliga ungdomsmiljöer och sociala problem visar en brist på sinne för proportioner. Visst förekommer det miljöer som vid olika tillfällen är olämpliga för ungdomar att vistas i. Jag tänker nämna ett tyvärr ganska vanligt exempel. Många gånger kan ungdomsdans i Folkets park innebära en synnerligen olämplig ungdomsmiljö. Men ingen kommer väl för den skull på tanken att lagstifta mot dans i parken? Uppenbarligen är det mycket enklare med nya restriktioner mot automatspel, och det är också mycket enklare för socialtjänsten att engagera sig i tillståndsplikt än att besöka Folkets park en danskväll. Den föreslagna lagstiftningen mot spelautomater påminner om strutsen som sticker huvudet i sanden och inbillar sig att den här visat handlingskraft i en viktig fråga.
Herr talman! Sven-Åke Nygårds säger att det är en lek med ord att ta bort ordet ”otillbörligen”. Jag tycker tvärtom att uttalandet i lagen att man inte otillbörligen skall locka ungdomen till spel med automater inspirerar till lek med ord. Vad är otillbörligen? Hur lockar man tillbörligen ungdomen att använda de här automaterna? Vårt förslag är rakt och enkelt, i syfte att undvika lek med ord, nämligen att man uttalar att ungdom icke skall lockas till automatspel — punkt och slut. Att man inte har vågat sig på detta i lagstiftningen utan infört ordet ”otillbörligen” har bara den effekten att det ger utrymme för tolkningstvister. Det tycker jag att man borde vara angelägen om att undvika. Beträffande frågan om beskattningen var Sven-Åke Nygårds huvudargument att det fanns majoritet i utskottet för att en sådan beskattning inte skulle komma till stånd. Det visste jag faktiskt förut.
Herr talman! Till Karin Falkmer vill jag säga att den lagstiftning vi har haft på det här området faktiskt har kritiserats, inte för att den har varit för sträng utan därför att den inte har varit tillräckligt effektiv. Vi har olika uppfattningar om detta. Jag och majoriteten anser att lagen bör skärpas. Det handlar, som Karin Falkmer också själv sade, om olämpliga ungdomsmiljöer. I varje fall vi socialdemokrater tar på fullaste allvar att våra barn och ungdomar kan hamna i fel miljö. I Malmö har både polisen och socialnämnden aktualiserat det här. Man har ansett att man med dagens lag har stora problem att komma åt framför allt tillsynen när det gäller den här lagstiftningen. Men det är tydligen så att moderaterna vet bättre. Vi fick en redovisning av hur det egentligen skulle vara. Dess bättre har inte de övriga partierna i utskottet den uppfattningen. Till Lars Norberg vill jag säga att jag vidhåller att det inte skulle förstärka föreskriften att stryka ordet ”otillbörligen”. När det gäller beskattningen finns det självfallet fler argument. Utan att vara speciellt skatteklok är jag ganska övertygad om att om vi skulle införa en beskattning på det här området skulle kontrollsystemet för att ta in dessa skatter säkert kosta mer pengar än man får in med skatten. Därför finns det ingen anledning att beskatta automatspel.
Herr talman! Den lagstiftning som vi nu diskuterar gäller en lagändring om automatspel utan penningvinster som sätts upp på platser dit allmänheten har tillträde, t.ex. i fritidsgårdar eller ungdomsgårdar. Samtidigt förekommer det i andra sammanhang miljöer som faktiskt är olämpliga för ungdomar, t.ex. ungdomsdanser i Folkets park, som jag nämnde. Anser Sven Åke Nygårds att det finns skäl att lagstifta även mot den formen av olämpliga ungdomsmiljöer eller har Sven-Åke Nygårds något recept för att lösa det problemet?
Herr talman! Ett av våra skäl för att vilja begränsa den här verksamheten är att det är ett relativt destruktivt sätt att använda samhällets resurser. De här apparaterna är ingalunda gratis. Jag har inte tagit reda på vad de kostar, men jag misstänker att det rör sig om i varje fall femsiffriga tal i inköpspris. Beskattningen kan ju läggas som en accis på inköpet eller utformas som en avgift för uppställningen. Jag tror inte att uppbördssystemet skulle sluka mer än några procent av den intäkt som skulle kunna inbringas.
Herr talman! Karin Falkmer kan jag lugna med att jag inte har några ytterligare förslag till lagstiftning. Till Lars Norberg vill jag säga att erfarenheter från liknande verksamheter visar att det i varje fall kan bli mycket svårt att få ett skattesystem effektivt på just sådana här områden. Därför avstyrker jag det förslaget.
Herr talman! Det är i och för sig glädjande att Sven-Åke Nygårds inte har fler innovationer att komma med på lagstiftningsområdet. Jag vill då bara påpeka det ologiska i att ta olämpliga ungdomsmiljöer till intäkt för att lagstifta mot förströelsespel där man spelar utan vinst.

Herr talman! Så är det åter dags för den årliga PBL-debatten i kammaren. Förmodligen är inte heller denna den sista i raden.

Dessa målsättningar arbetar vi moderater för. Även om det numera är näst intill ogörligt att riva upp hela PBL-lagstiftningen, finns det ingen anledning att för den skull slå sig till ro och tro att allt är som det skall. Den grundläggande kritiken mot PBL från moderat håll kvarstår, varför vi oförtrutet arbetar vidare för att rätta till det som vi uppfattar som felaktigt. I de flesta fall rör det sig om viktiga principiella frågor, och i några fall om detaljfrågor. Innan jag går in på de enskilda avsnitten och reservationerna i det betänkande som vi nu skall behandla, vill jag framhålla att mycket av vad som utlovades när PBL infördes inte har infriats. Det gäller uteblivna förenklingar, kostsammare och mera svårhanterlig ärendebehandling, en försvagad ställning för enskilda markoch fastighetsägare, osv. Den översyn som har gjorts har resulterat i vissa ändringar, vilka emellertid är för få och för ytliga. Rejälare tag behövs. Så till de konkreta förslagen som vi moderater lagt fram och som återfinns som reservationer till detta betänkande. Utformningen av planinstitutet Översiktsplan är felaktig. Eftersom översiktsplanerna är obligatoriska och redovisar endast ett alternativ, har en alltför stark låsning gjorts redan på en nivå som bör vara just översiktlig. Rimligare är att i dessa översiktliga planer redovisa flera olika alternativa utbyggnadsmöjligheter inom kommunen. Planerna skall inte heller vara obligatoriska, utan det bör vara upp till varje kommun att själv avgöra på vilket sätt den översiktliga planeringen skall ske. Det hävdas från socialdemokratiskt håll att översiktsplanerna inte är bindande och inte får ligga till grund för bygglovsprövning. Jag anser att översiktsplaner i varje fall indirekt kan komma att avgöra enskilda bygglov. Detta kan ske genom kopplingen till områdesbestämmelser.

På detta sätt kommer översiktsplanen att styra enskilda bygglovsärenden, vilket uttryckligen inte skulle vara tillåtet. Detta visar hur felaktig utformningen av översiktsplaner och områdesbestämmelser är. Egentligen fyller områdesbestämmelserna ingen rimlig funktion i plansammanhang. Med dess hjälp kan t.o.m. verksamheter förhindras och förbjudas som i andra paragrafer är tillåtna, och omfattande bygglovsprövning kan ske utan att området i fråga är detaljplanelagt. Vår uppfattning är att kommunerna skall kunna arbeta med en frivillig och översiktlig planering och att i alternativa förslag redovisa tänkbara användningar av kommunens markoch vattenområden. Detaljplaneläggning skall ske genom detaljplan. Utanför detaljplanelagt område skall bygglov inte kunna vägras. Innehav av mark utanför detaljplan skall ge markägaren rätten att bygga. Det är endast i fråga om byggnadens placering och utformning som kommunen kan ge anvisningar. Herr talman! Jag vill betona att vi moderater gör en klar skillnad mellan förhållanden inom detaljplanelagt område och utanför detaljplan. I detaljplan råder ofta sådana förhållanden att stor hänsyn måste tas till närboende, till miljön, till trafiken, osv. Därför måste återhållsamhet iakttagas, så att olägenheter i olika hänseenden inte uppkommer. Att oreflekterat öka ytan på komplementbyggnader inom detaljplan bör alltså undvikas. Detta betyder dock inte att komplementbyggnader, s.k. friggebodar, som är större än 10 m? generellt skall stoppas. Utom detaljplan bör det, som jag nyss sade, vara tillåtet att bygga fritt, dvs. utan formellt bygglov, och därmed självfallet även komplementbyggnad av valfri storlek. Vid gles byggnation finns sällan några konflikter i fråga om buller, miljöstörningar eller trafikproblem. Vi tycker att det är självklart att man inte genom lagar eller andra bestämmelser skall förhindra och försvåra människors möjlighet att bygga och bo där de själva väljer och på sådant sätt som de trivs med. Ett sådant system skulle, i kombination med en uppmjukning av strandskyddslagen — vilket jag senare kommer in på — innebära att byggnationen på landsbygden på ett avgörande sätt kommer att öka. Det är alls inte säkert att landsbygdsutvecklingen bäst främjas med styrmedel eller bidragsregler. Undanröjande av hinder och borttagande av onödig byråkrati har säkert en mera positiv inverkan på byggnation och bosättning på landsbygden. Det är mot denna bakgrund våra förslag skall ses. Om kommunen av skilda anledningar vill förhindra att gles bebyggelse kommer till stånd, eller anser att den mera i detalj måste regleras, skall detaljplan upprättas och bygglov därefter prövas i vanlig ordning. Den byggrätt som regleras i detaljplan skall inte vara tidsbegränsad till 5 eller 15 år. Skiftande förutsättningar och oförutsedda händelser kan innebära att dessa genomförandetider visar sig vara för korta. Vi anser att en i detaljplan fastställd byggrätt skall gälla utan tidsbegränsning. En annan fråga som har med byggrätt och planbestämmelser att göra är strandskyddsbestämmelserna. Det är orimligt att ett generellt förbud finns som förbjuder att våra kuster och stränder bebyggs med fritidseller permanenthus. Sverige har mycket god tillgång på stränder kring såväl alla insjöar, vid åoch älvstränder som längs kusterna. För att endast ta ett exempel kan nämnas att det bara i Blekinge finns ca 3 900 km strandsträcka, vilket motsvarar avståndet från Blekinge till Kanarieöarna. Även om varje blekingebo utnyttjade 40 meter av dessa stränder för bebyggelse skulle det finnas 1 300 km över för exempelvis det rörliga friluftslivet. Av detta kan man dra den slutsatsen att det inte är från trängselsynpunkt eller rekreationssynpunkt som socialdemokraterna så hårdnackat motsätter sig en uppmjukning av strandskyddslagen. Motståndet har uppenbarligen andra och svårbegripliga motiv. Det är alltså hög tid att förändra strandskyddslagen så att en större tillgänglighet skapas och allt fler kan få möjlighet att bygga och bo vid vatten. Något hinder för det s.k. rörliga friluftslivet kommer detta inte att innebära, utan tillgängligheten skulle i många fall öka. Vårt förslag är att kommunerna själva skall få bestämma vilka stränder de anser så skyddsvärda att bebyggelse där inte bör ske. I dessa fall måste detaljplan upprättas. När en kommun av särskilda skäl nödgas göra intrång på enskilds mark eller då fastighetsägare åsamkas skada måste full ekonomisk ersättning utgå. I detaljplan kan mindre avvikelse medges för att tillgodose önskemål om viss flexibilitet vid förverkligandet av en plan. Dessa avvikelser är dock i många fall inte tillräckliga för att man på ett smidigt sätt skall kunna ta hänsyn till de förändrade förutsättningar som kan uppstå inom ett planområde. Vidgade möjligheter bör därför införas. Dispens från plan i vissa fall bör övervägas under förutsättning att dispensen överensstämmer med planens syfte och att den godkänns av sakägarna. Den vidgning av sakägarbegreppet som infördes i PBL har medfört ett betydande merarbete för kommunerna. Kostnaderna stiger för planarbetet, osäkerheten om vem som skall ha ett inflytande i planprocessen är stor och de närmast berörda sakägarna — markeller fastighetsägarna — har fått en svagare ställning. Detta är en olycklig utveckling, varför vi föreslår en renodling av sakägarbegreppet, så att de som verkligen är berörda ges en rättmätig ställning. Andra enskilda eller grupper som också berörs skall givetvis ges möjlighet att få sina synpunkter framförda och beaktade. Detta kan ske vid informationsmöten eller på annat sätt som kommunen finner lämpligt. Herr talman! Även om en del frågor som vi fört fram motionsvägen inte direkt berörts av vad jag hittills har sagt har ändå de viktigaste kommit med i denna genomgång. Den avgörande frågan är på vilket sätt enskilda människor påverkas av och behandlas i bygglagstiftningen. Vår utgångspunkt är att i största möjliga utsträckning ta hänsyn till enskildas önskemål, att slå vakt om äganderätten, att ha enkla och raka bestämmelser för att därmed göra dem lättfattliga och lättillgängliga för allmänheten. Det är också viktigt att inte i onödan sätta upp hinder för byggande, utan i stället underlätta för enskilda att kunna bygga och bo. Socialdemokraternas inställning tycks vara att hellre stifta en lag för mycket än låta människorna själva ta ett ökat ansvar och ge dem större frihet. Planoch bygglagstiftningen skall inte vara till för lagstiftarna utan för de enskilda människorna. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till de reservationer i bostadsutskottets betänkande 11 där moderata samlingspartiet finns med och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Riksdagen behandlade och fastställde den nuvarande planoch bygglagen den 26 november 1986. Från folkpartiet framförde vi då kritik på flera viktiga områden i lagstiftningen som grund för vårt avslagsyrkande. Jag skall i detta anförande upprepa något av vad vi då framförde och som vi även tidigare tagit upp ett antal gånger här i kammaren. Det måste starkt understrykas att en utgångspunkt för en planoch bygglag måste vara den enskilda människans rätt att förfoga över sin mark och egendom. Det är bara med stöd av lagen som den enskilde kan hävda sin rätt gentemot myndigheter. När de allmänna intressena måste göra sig gällande skall därför rimliga ersättningsregler garantera kompensation. Den nya planoch bygglagen med s.k. genomförandetider har gjort det möjligt för kommunerna att begränsa byggrätten för den enskilde ända ned till fem år. Den nu gällande minimitiden är för många fastighetsägare alldeles för kort för att medge genomförande av byggrätten. Det här kan på ett mycket negativt sätt påverka den enskildes möjligheter att bygga på sin tomt. Med starkt reducerad byggrätt kan det bli så att en del grannar kan ha hunnit bygga inom fem år. De blir då helt tillgodosedda, medan andra som haft olika förhinder inte hinner bygga alls. Detta kan skapa en betydande orättvisa människor emellan. Det nu gällande lagförslaget ger också markägaren en mycket svag ställning efter det att genomförandetiden gått ut. Jag skall ta några exempel. Svårigheter kan uppstå för personer som inte har kunnat använda sin byggrätt på grund av arbetslöshet eller sjukdom under en viss period. Efter genomförandetidens slut har kommunen rätt att ensidigt häva byggplanerna. Kort genomförandetid kan också försvåra generationsväxling. En avstyckad villatomt från exempelvis föräldrarnas mark är givetvis inte ofta aktuell att bebygga inom så kort tid som fem år. I de här exemplen kan konsekvenserna bli allvarliga för den enskilde. Detta speciellt om den aktuella kommunen har skiftat politisk majoritet under genomförandetiden och det tidigare varit politisk strid om byggplanen. Folkpartiet kräver i reservation nr 6 att en lång genomförandetid införes för byggrätten, med minst 15 år i normalfallet, och att någon övre gräns inte bör anges i lagstiftningen. Kommunerna kan därför med vårt förslag fastställa rätten att bebygga mark för den enskilde till en mycket lång tidsperiod, exempelvis 20 år, 30 år osv. Jag skall nu beröra vissa ersättningsanspråk i planoch bygglagen. Folkpartiets principiella utgångspunkt är att äganderättens ställning inte får försvagas ytterligare utan snarare bör stärkas i PBL. Det innebär att det inte är rätten att använda mark för bebyggelse utan inskränkningar i denna rätt som behöver motiveras. I det betänkande vi nu behandlar finns från utskottsmajoriteten ett tillkännagivande till regeringen över en socialdemokratisk motion där tanken är att förkorta fastighetsägarens tidsmarginaler för att begära ersättning när hans fastighetsanvändning avsevärt försvåras på grund av bestämmelser som läggs till stadsplanen. Jag tycker att sakägare som av hänsyn till allmänna intressen drabbas av inskränkningar i sin äganderätt bör ha rätt till rimlig tid för att kräva ersättning, dvs. den tid som nu gäller på två år skall inte minskas enligt vår uppfattning. Jag yrkar som en konsekvens till detta bifall till reservation nr 16, som är gemensam för folkpartiet, moderata samlingspartiet och centern. Herr talman! Jag vill nu ta upp inlösen efter genomförandetidens utgång. Enligt PBL 6 kap. 24§ andra stycket i lagförslaget kan kommunen efter genomförandetidens utgång få rätt att lösa in mark som inte har bebyggts i huvudsaklig överensstämmelse med en detaljplan. Folkpartiet anser att kommunerna inte skall ha en sådan lösenrätt. Anledningen till att en plan inte har genomförts kan vara att planen varit så utformad att den har varit svår att förverkliga. Det kan finnas sådana skäl som jag tidigare nämnt. Det kan också finnas skäl till att markägaren inte bebyggt sin mark, t.ex. att han velat spara den för sina barn eller andra anhöriga. Markägarens motiv bör kunna prövas mot de motiv som kommunen kan ha för att vilja lösa marken. Kommunen bör därför vara hänvisad till att an söka om expropriationstillstånd varvid dess behov av marken prövas. På det sättet kan också markägarens synpunkter vägas in. Jag yrkar i enlighet med detta bifall till reservation nr 9. Herr talman! Jag skall nu ta upp handikappfrågor. Även om PBL ger de handikappade och deras organisationer goda möjligheter att tillvarata sina intressen finns det anledning att överväga om inte lagstiftningen borde skärpas. Bostaden och dess miljö har avgörande betydelse för de handikappades möjligheter att delta i samhällslivet. Utvecklingen mot ökad tillgänglighet går oacceptabelt långsamt. De handikappades egna erfarenheter och kunskaper om handikappvänliga byggnadslösningar tas inte till vara i tillräcklig utsträckning. Handikapporganisationerna bör därför vara obligatoriska remissinstanser i frågor som rör deras medlemmars situation. Även andra möjligheter som kan bidra till att förbättra de handikappades villkor bör tas till vara i samhällsplanering. Jag yrkar bifall till reservation nr 19 som är gemensam för folkpartiet, centern och miljöpartiet. Herr talman! Som framhålls i folkpartiets motion Bo515 finns det inte anledning att begränsa besvärsrätten när det gäller organisationer till att endast omfatta hyresgästorganisationer. Enligt vår uppfattning bör även villaägarföreningar ges denna rätt. Det finns i dag ca 1,7 miljoner småhus i landet, i vilka det bor ca 5 miljoner människor en så stor boendegrupp bör självfallet få möjlighet att också via sina villaägarföreningar besvära sig över kommunala planbeslut. PBL bör därför ändras i enlighet med vad som nu föreslagits. Jag yrkar bifall till folkpartiets reservation nr 20. Herr talman! Moderaterna har slutligen i reservation nr 24 tagit upp detaljhandelns lokalisering. Motiveringen i den reservationen stämmer väl med tidigare ställningstagande från folkpartiet och med en folkpartimotion som nu behandlas i näringsutskottet. Jag yrkar därför också bifall till reservation nr 24, och folkpartiets riksdagsgrupp har för avsikt att stödja denna reservation när kammaren här senare skall ta ställning. I övrigt yrkar jag återigen bifall till samtliga reservtioner som folkpartiet står bakom i detta betänkande.

Herr talman! Under innevarande riksmöte är det tredje gången som vi diskuterar planoch bygglagen. Vi diskuterade PBL i oktober och i december i höstas. Nu är det dags igen. Det är därför lätt hänt att det blir upprepningar i våra diskussioner. För att undvika upprepningar tänker jag endast beröra några centerreservationer och i stället komma med några övergripande funderingar när det gäller planeringsprocessen. Vi har lämnat 1980-talet bakom oss, och det är nu första gången under 1990-talet som vi diskuterar planoch bygglagstiftningen. Planoch bygglagen trädde i kraft den 1 juli 1987 efter nära 20 års förarbeten. Samtidigt gjordes följdändringar i ca 40 andra lagar. Sverige har en långvarig tradition när det gäller samhällsplanering. Det är en utbredd uppfattning att samhällsproblem kan lösas med en klok planering enligt principer som formulerats i lagar och praxis. Den gamla byggnadslag stiftningen kännetecknades dels av en beslutshierarki, dels av en planhierarki. Medborgarnas inflytande över planeringen var begränsat. Planerarna och en liten grupp aktiva politiker ansåg sig kunna avgöra vad som var bäst för kommunerna. I den nya planoch bygglagen skrevs in hårdare regler för hur medborgarnas inflytande skulle tas till vara i planeringen. Gruppen sakägare utvidgades till att omfatta i princip alla som berörs av en plan. Tidigare var det huvudsakligen fastighetsägarna. Samrådet är numera en väl etablerad metod att diskutera planer med dem som är berörda. Vill planerarna i kommunerna få sina förslag till planer genomförda, måste man kunna motivera förslagen väl. Man måste komma med starka argument för att kunna övertyga även motvilliga kommuninvånare om att den föreslagna planen är den bästa lösningen. Hur har då den nya PBL-lagstiftningen fungerat? Jag har den uppfattningen att planoch bygglagen efter hand blivit accepterad. Men det är också naturligt att en så omfattande lagstiftning noga måste följas upp av berörda myndigheter. Det är därför mycket glädjande att en arbetsgrupp med företrädare för bostadsdepartementet, boverket, lantmäteriverket och Kommunförbundet har samlat in erfarenheter från fältet. Det är mycket värdefullt att arbetsgruppen gått ut i länen och frågat hur planoch bygglagen fungerar. I höstas behandlade vi här i riksdagen en del av arbetsgruppens förslag. Det är nödvändigt att fler förslag till justeringar i PBL presenteras för oss i riksdagen allteftersom ytterligare erfarenheter samlats in från fältet. Hur kommer då 1990-talets samhällsplanering att gestalta sig? Jag är för min del övertygad om att det kommer att bli en ytterligare demokratisering och decentralisering. Kommuninvånarnas inflytande och engagemang kommer att öka. På 1990-talet måste, som vi ser det i centern, miljöoch ekologifrågor integreras på ett tydligare sätt i samhällsplaneringen. Att beskriva de miljömässiga konsekvenserna av olika åtgärder måste ingå som en integrerad del i ett tidigt skede i planeringsprocessen. De miljömässiga konsekvenserna kommer i nuläget ofta in för sent i planeringsprocessen. Vi i centern anser att tänkandet måste vara ekologiskt från början. Miljökonsekvensbeskrivningarna måste även omfatta konsekvenser av planeringsåtgärder för den sociala miljön. Det har talats länge om att sociala aspekter måste beaktas i samhällsplaneringen. Hittills har det inte gjorts i tillräcklig grad. I flera av våra centerreservationer tar vi upp miljöfrågorna i planeringsprocessen. Bebyggelseplaneringen måste inriktas mot ett mera resursbevarande samhälle. En bättre miljöanpassning av bl.a. byggandet måste till. Det är därför nödvändigt, enligt vår uppfattning i centern, att miljökonsekvensbeskrivningar används som underlag i samhällsplaneringen. Vi i centern anser att det är viktigt att slå vakt om grönområdena i storstäderna. Det finns möjligheter härtill i PBL redan i dag, men vi bedömer att de nuvarande bestämmelserna inte är helt tillräckliga. Vi vill ha ett stärkt lagskydd, så att grönytorna i våra storstadsområden bevaras. Miljön hotas ju inte bara av luftföroreningar och försurning. Naturmiljön hotas också om exploateringstrycket på kvarvarande grönområden blir för starkt genom den pågående koncentrationen av näringsliv och befolkning till storstäderna. Vi tror att exploateringstrycket på storstädernas grönytor kan komma att öka under de närmaste åren, eftersom kommunernas ekonomi håller på att försämras. På många håll i storstadsområdena har det som brukar kallas för förhandlingsplanering blivit den planeringsmetod som ses som den mest effektiva i dagens situation med knappa ekonomiska resurser i kommunerna. Över huvud taget måste varje möjlighet att skapa trivsamma bostadsområden tas till vara. Vi har alla blivit väl medvetna om de många exempel på trista yttre boendemiljöer och dålig standard på den inre boendemiljön som blev resultatet av det socialdemokratiska miljonprogrammet i bostadsbyggandet. Hyresgäster som bor i lägenhet har i stor utsträckning samma behov av att känna närhet till naturen som villaägare som bor i sina friliggande villor. Det är därför nödvändigt att det i samhällsplaneringen skapas goda yttre miljöer för dem som bor i de stora flerbostadshusen. En viktig åtgärd är, som vi ser det i centern, att se till att odlingslotter och koloniträdgårdar finns i omedelbar närhet till bostadsområdena. Som jag nyss framhöll finns klara tendenser till förtätning av bostadsområden. Det är inte bra. Förtätningen främjar inte en god boendemiljö. I stället begränsas möjligheterna för de boende att känna närhet till naturen, att få den avkoppling som skötsel av en egen odlingslott kan ge. Vid nyetablering bör därför bostadsområden planeras så, att särskilda odlingslotter integreras i bostadsområdena. Centerns syn på den yttre boendemiljön finns redovisad i våra reservationer nr 17, 18 och 23. Jag vill liksom Erling Bager också något beröra reservation nr 19, som är gemensam för centern, folkpartiet och miljöpartiet. Vi tar där upp handikappfrågornas behandling i planoch bygglagen. Det är i all samhällsplanering viktigt att planerarna tänker på att skapa en bra beoendemiljö för de handikappade. Samhällets strävan måste vara att göra boendet så litet segregerat som möjligt. Delaktighet innebär inte bara att få tillgång till en handikappanpassad lägenhet. Även den yttre boendemiljön måste anpassas för att ge valfrihet åt oss alla. Att få välja bostadsort och boendemiljö måste gälla oss alla. Även nya bostadsområden, byggnader och anläggningar kan uppvisa brister vad gäller tillgänglighet för de handikappade. Därför tycker vi i centern att PBL-lagstiftningen bör skärpas. Vi tycker att handikapporganisationerna bör vara obligatoriska remissinstanser i samhällsplaneringen. Vi har en med folkpartiet och miljöpartiet gemensam reservation i den här frågan. I annat sammanhang under riksmötet kommer vi i centern att ta upp frågan om bidrag till handikappanpassning av föreningsägda lokaler. Vi i centern anser det också angeläget att arbetet kan fortsätta med att göra en allt större del av bostadsbeståndet tillgänglig för handikappade med rörelsehinder. Därför har vi i centern föreslagit att de särskilda bidragen för hissinstallationer bör behållas. Denna fråga kommer upp senare under riksmötet, så den får vi anledning att återkomma till. Centern har en reservation nr 33, som rör komplementbyggnader. Till MANKVI IAUNGL tad UVIL Har UVL SGNVE AVINPILINGULVYBKUAUEE ULAMIVE VELA” plan och utanför samlad bebyggelse. Det var ett glädjande beslut, ett bra beslut. Vi i centern tycker inte att beslutet var tillräckligt. Vi vill öka den bygglovsfria ytan för komplementbyggnader även inom detaljplan och inom samlad bebyggelse från 10 m? till 16 m?. Då kan ytterligare värdefulla förvaringsutrymmen skapas. Användningssättet förändras inte utan är detsamma. Ibland sägs det att tomterna är alldeles för små för att kunna medge dessa förändringar. Så mycket har vi väl alla dock klart för oss, att när det gäller tomter inom samlad bebyggelse är i allmänhet ytan väl tilltagen. Centern anser det motiverat att ge villaägaren denna större frihet. Om centerns motion hade fått majoritet i utskottet hade villaägarna sluppit extra krångel och extra kostnader för ansökan om bygglov. Till sist vill jag säga några ord om strandskyddet. Bertil Danielsson var inne på det i sitt inledningsanförande. Jag vill dock inte kommentera denna fråga så mycket, eftersom det tydligen görs överväganden inom bostadsdepartementet med anledning av boverkets och lantmäteriverkets rapport. När vi ledamöter i bostadsutskottet — antingen hela utskottet eller mindre grupper — har sammanträffat med kommunpolitiker har nästan alltid strandskyddsbestämmelserna kommit upp till diskussion. Kommunpolitikerna har oberoende av partifärg med skärpa slagit fast att förhållandena i Sverige är så varierande. Man har upplevt de nuvarande bestämmelserna som alltför rigida, och man har efterlyst större flexibilitet. Man har framhållit den stora skillnaden mellan en glest befolkad kommun som är mycket stor till ytan och en till ytan liten kommun i en tätbefolkad region. Även om vi i centern vill avvakta bostadsdepartementets arbete har vi i ett särskilt yttrande mycket kortfattat redovisat våra synpunkter. Centern anser det viktigt att slå vakt om människors rätt att röra sig fritt i skog och mark. Vi vänder oss emellertid emot det stelbenta sätt på vilket strandskyddsbestämmelserna tillämpas. Förhållandena varierar som sagt så väldigt i vårt land. En flexiblare tillämpning med hänsynstagande till varierande förhållanden skulle säkert vara till gagn för många. Jag avslutar mitt anförande här och går inte in på våra ytterligare reservationer. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer i bostadsutskottets betänkande nr 11 där centern finns med och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det var kanske inte förvånande att Jan Strömdahl inte accepterade vårt sätt att betrakta frågan om sakägarbegreppet. Det är känt att betydande kostnader har åsamkats kommunerna genom de regler som har införts. Det är också känt att det tar mycket längre tid att anta och ändra planer och att osäkerheten om vilka som verkligen är berörda har ökat. Det har gjort att det ute i kommunerna har upplevts som ganska jobbigt att ha dessa bestämmelser som de nu är utformade. Med vårt förslag når man en ökad klarhet om var gränserna går. Det tror jag kan vara till fördel. Detta utesluter på intet sätt att de som har intresse och berörs av planen skall få framföra sina synpunkter. Jag är övertygad om att kommunen tar hänsyn till de synpunkterna på ett riktigt sätt om de är tungt vägande. Vårt förslag syftar till att få en enklare planprocess, minska kostnaderna och göra reglerna klara. Jag är inte alldeles säker på att de regler som har införts har inneburit ett reellt större inflytande. Vi har, som Birger Andersson sade, ute på våra resor mött en stor irritation när det gäller strandskyddslagens bestämmelser. Någonting behöver göras. Vi har också här klara och rena linjer för hur vi vill ordna det hela. Inom områden som verkligen är värda att skydda och bevara skall man upprätta detaljplaner. I övrigt skall det vara möjligt att fritt nyttja den mark som finns. Vi tycker att det är solklart att man på detta sätt når gott resultat och kan ta vara på de miljöer och områden som är skyddsvärda.

Herr talman! Det är inte bara så att jag påstår att vissa förhållanden råder, som Jan Strömdanhl säger. Erfarenheterna visar att problemen är betydande ute i kommunerna, liksom osäkerheten och de ökade kostnaderna. Det är självfallet även Jan Strömdahl medveten om. Det är fråga om realiteter. Vi vill på detta sätt försöka få litet klarare, rakare linjer i denna fråga. Vi vill på intet sätt förringa de synpunkter som framförs av de berörda. Men vi vill ändå i lagstiftningen ha en ökad klarhet, och det kan väl ingen ha någonting emot.

Herr talman! I detta betänkande om planoch bygglagen blandas smått med stort: Hur stor skall en friggebod få vara? Borde inte all samhällsplanering ske med kunskap om dess miljökonsekvenser, dvs. samhällsplaneringens miljökonsekvenser — kanske även friggebodens? Ett tjogtal motioner från oppositionspartier avstyrks, medan socialdemokraterna får gehör för skärpningar av lagen på ett par smärre punkter gällande brunnsborrning och ersättningsanspråk. Betänkandets titel borde egentligen vara Vissa ändringar i planoch bygglagen, eftersom ingen motionär har tagit sig för att föreslå genomgripande förändringar av den fortfarande färska lagen. Det kan då tyckas att plan och bygglagen är ett fullgånget instrument som knappt behöver ändras. Men detta är ett bedrägligt sken. Stauga Huan 10/7 VUN VYBBNaUaSN Han 127! Ian" UVI VYKElagvn 1701 blev, som många vet, inte stort mer än vad byggnadslagen redan var. Resan dit var emellertid komplicerad. Utredningarna kring den fysiska riksplaneringen i början av 70-talet ledde, parallellt med ett ökat miljömedvetande, till att vi samtidigt med planoch bygglagen fick en naturresurslag. Den är dock tämligen tandlös utan särskilda rättsverkningar. Samtidigt har vi andra miljölagar, bl.a. naturvårdslagen och miljöskyddslagen, vilka lappar över varandra och försvårar förståelsen av lagstiftningen och därmed efterlevnaden. Herr talman! Det är klart att vi inom miljöpartiet de gröna inte är till freds med lagstiftningen inom miljö-, planoch byggområdena. Vi kräver därför att all miljölagstiftning förs samman i en miljöbalk. Planoch bygglagstiftningen bör ingå i eller knytas till en sådan miljöbalk. Planoch byggverksamheten måste underordnas de ekologiska förutsättningarna vars ramar närmare måste anges i miljöbalken. Litet av detta har Birger Andersson från centerpartiet förespråkat. Det är olyckligt att i lagstiftningen skilja miljöskydd och naturvård från människans uppenbara drivkrafter att, liksom bävern, rumstera om i naturen, att bygga hus, städer och komplicerade nätverk av vägar och anläggningar. Trots allt är människan, liksom bävern, en del av naturen. Men vi har insett att det finns gränser för hur mycket vi kan tillåta oss att bygga och att böka i naturen utan att äventyra framtidens möjligheter för natur, djur och människa. Naturvård, miljöskydd, människoskapad bebyggelse och kulturmiljö måste ses i ett sammanhang. I dag behandlas dess värre alltför ofta, och fortfarande, byggoch miljöintressen skilda från varandra. Vi bör gå tillbaka till den fysiska riksplaneringen och riksdagens beslut 1972 om hushållning med mark och vatten. Denna riksplanering bör utvecklas till något av vad jag skulle vilja kalla riksgestaltning, där grundläggande skydd av omistliga naturvärden och av naturens återhämtande krafter bestämmer det utrymme som kan finnas för människoskapad miljö. En sådan riksgestaltning skulle exempelvis stoppa vidare utbyggnad av stora stadsliknande regioner kring Stockholm, Göteborg och i Skåne. I stället skulle en lämplig utbyggnad av landets alla småorter bli ett uppenbart mål i överensstämmelse med naturens lagar i första hand och politikens lagar i andra hand. Herr talman! Miljöpartiet de gröna återkommer med förslag till sammanhängande lagstiftning om natur, miljö och gestaltning. Jag yrkar sammanfattningsvis bifall till miljöpartiets alla reservationer enskilt eller tillsammans med centern resp. vpk. Dessutom instämmer vi i centerreservationerna 17 om en bättre miljöanpassning av byggande och boende, vilken i mycket överensstämmer med vad jag här har anfört, och 23 om kolonioch odlingslotter. Jag vill också fästa uppmärksamheten på vårt förslag om obligatoriska Under tre decennier har man utrett och föreslagit törändringar av lagstift ningen kring planering och byggande. Före denna lag hade vi en byggnadsgen Rn Vä SRA nd fee Ka ON la oe an FEL Re cykelplaner, som Jan Strömdahl berörde. Han instämde i vårt krav på obligatoriska cykelplaner ute i kommunerna. Fotoch cykelfolket är ju i dag uppskrämda längs fasader eller nedskrämda i gryt under de glänsande bilstråken och har, som Jan Strömdahl mycket riktigt påpekar, inga kraftiga företrädare i planprocessen. Kraven att bevara norra Djurgården, ett område av riksintresse för att inte säga av internationellt intresse, kommer Anna Horn att tala om. Jag yrkar slutligen avslag på moderaternas och folkpartiets samtliga reservationer med undantag för den som gäller folkpartiets önskan i fråga om besvärsrätten för villaägarorganisationer. Dessa blå partier synes ha väldigt liten förståelse för behovet av att genom en stark lagstiftning säkerställa att planoch byggaktiviteter inte äventyrar naturoch miljövärden liksom sociala och demokratiska värden i den fysiska planeringen. Således står, som så ofta, blå partier mot gröna partier, och det skall bli intressant att se var socialdemokraterna som vågmästare i planpolitiken står.
Herr talman! I detta betänkande behandlas ett antal motioner som väckts under den allmänna motionstiden och som rör planoch bygglagen PBL. Många av dessa motionskrav är väl kända av utskottet och har hängt med under flera års behandling av PBL. PBL har nu varit i funktion sedan den 1 juli 1987. Lagen fungerar i stort väl och är uppskattad i kommunerna. Under året skall kommunerna ha utarbetat sin första översiktsplan enligt lagen. Sedan lagens ikraftträdande har en styrgrupp följt tillämpningen av lagen och gör det alltjämt. Denna grupp lade för något år sedan fram förslag till ändringar som i första hand syftade till förenklingar på olika områden. En del av dessa biföll riksdagen hösten 1989. Kvarstående förslag och ytterligare ändringar övervägs nu i departementet, och förslag väntas under 1991. Bostadsministern har bl.a. uttryckt oro över det stora antalet ärenden med överklaganden av planer som kommer in till departementet. Jag förutsätter att dessa också ingår i de överväganden som departementet gör. Till betänkandet har fogats 33 reservationer, och jag tänker kommentera några. Moderaterna vill att det skall vara frivilligt att göra översiktsplaner. De vill avskaffa områdesbestämmelser och genomförandetid i detaljplan — ett krav som för övrigt också framförts av folkpartiet. Moderaterna vill också återinföra dispensrätten. Dessa krav innebär angrepp på PBL:s vitalaste delar. Det som angrips i dessa reservationer är allmänt accepterat ute i kommunerna och utgör grundläggande delar av lagstiftningen. I perspektivet av tidigare system med evig byggrätt i planer som i praktiken upphävdes efter några år genom nybyggnadsförbud och dispensrätt framstår PBL som vida överlägset med bl.a. den förstärkta roll som fastighetsägaren har under genomförandetiden. I en reservation vill moderaterna upphäva bygglovsplikten utanför plan. Markinnehavaren skall ha rätt att fritt uppföra byggnader. Kravet på hushållning med naturresurserna nämns inte i reservationen, endast markinne havarens rätt. Samtidigt sägs i nästa mening att kommunen skall påverka byggnadens utformning och placering. Det är en mycket märklig reservation. Ena stunden släpps allt byggande fritt utanför plan, för att i nästa stund tas tillbaka. Den prövning som reservanterna vill att kommunerna skall göra är ju den som i dag sker i samband med bygglovsprövningen. Kan vi få besked av Bertil Danielsson i debatten om vad som gäller i denna helgardering? Skall byggandet släppas fritt utanför plan eller skall som i dag byggnadsnämnderna pröva detta? Moderaterna vill också minska sakägarbegreppet genom att ta ifrån de boende inom ett planområde deras rätt att enligt PBL påverka planutformningen. Detta skall enbart vara förbehållet fastighetsägarna — något som Jan Strömdanhl också berörde. Den vidgning av möjligheterna att påverka planeringen som gavs alla boende inom ett planområde tycker utskottsmajoriteten självfallet skall vara kvar. Lika självklart anser vi bevarandet av strandskyddet vara. Moderaternas attacker mot detta tillbakavisas lika bestämt som tidigare. Folkpartiet vill ge villaägarorganisationerna besvärsrätt. Utskottsmajoriteten vill inte utöka kretsen av besvärsberättigade. Det finns heller ingen sammanhållen organisation inom detta område. Centern vill i PBL införa föreskrifter om kolonilotter samt skydd för grönytor i storstadsmiljö. Detta är frågor som kommunerna skall bevaka. PBL ger kommunerna tillräckliga möjligheter till detta. Vpk och miljöpartiet vill att områdesbestämmelserna skall kunna antas för större geografiska områden. Vid det ursprungliga framtagandet av lagstiftningen om PBL betonades vikten av att områden med detaljplan och områdesbestämmelser ej fick omfatta alltför stora arealer och att också fastighetsägarföreteckning skulle upprättas för att markera denna avgränsning. Vi kan inte se att någonting hänt som gör att vi skall ändra denna inställning. Dessa partier visar också en planeringsiver som sträcker sig längre än dagens lagstiftning. Det gäller detaljplaner för vägbyggande och obligatoriska cykelplaner. Dessa frågor kan hanteras i kommunerna enligt de regler som gäller i PBL. Dessutom regleras byggandet av allmänna vägar enligt väglagen enligt vilken byggandet bl.a. skall föregås en arbetsplan. Detta anser utskottsmajoriteten är till fyllest. Utskottet föreslår också två tillkännagivanden till regeringen om fastighetsägarnas ersättningskrav i samband med planprocessen och saltvatteninträngning vid brunnsborrning. Vi tycker att regeringen bör se över detta och på olika sätt återkomma till riksdagen. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Herr talman! Rune Evensson påstår att planoch bygglagen är uppskattad i kommunerna. Man skall ju vara varsam med orden, och jag tror nog att detta var att ta i litet. Rune Evensson och jag har varit på samma resor i kommunerna, och man kan visserligen höra fel, men det var nog att ta i att säga att planoch bygglagen är uppskattad. Åtskilligt har framförts som behöver rättas till, och det känner säkert Rune Evensson till. I sin kritik gentemot oss moderater när vi säger att det finns brister i PBL återkommer Rune Evensson med samma gamla påståenden om att det tidigare systemet med bygglagstiftning var helt felaktigt och ohållbart. Indirekt menar Rune Evensson att det är detta system som vi vill ha tillbaka. Men så är det inte. Det är ett ganska dåligt argument att säga att det var mycket sämre förr och att PBL i jämförelse med det gamla systemet är bättre. Vi har sagt att PBL inte fyller de rimliga krav som kan ställas när det gäller skydd gentemot enskilda på enkelhet och klarhet i bestämmelserna. När det gäller bebyggelserätten på landsbygden och i glesbygden har Rune Evensson tydligen inte riktigt förstått vad detta rör sig om. Vi har sagt att det skall finnas en rätt att bygga om man äger marken utanför ett detaljplanelagt område. Man skall alltså ha en oavvislig rätt att bygga. Sedan kan kommunen givetvis ha synpunkter och rätt att säga att det är olämpligt att placera en byggnad i nära anslutning till ett vägkors, osv. Det är detta som vi menar med placering och utformning. Men rätten att bygga skall inte kunna tas ifrån markägaren när det handlar om mark utanför detaljplanelagt område. Sedan påstår Rune Evensson att vi moderater utför attackar mot strandskyddslagen. Det är inte alls på det sättet att vi attackerar. Vi vill förändra den så att man får en rimlig avvägning mellan olika intressen. Det är beklagligt och litet förvånande att Rune Evensson inte har ett enda ord att anföra till försvar för det komplicerade förhållande som råder. Vi besökte gemensamt Blekinge för en tid sedan. Där reste sig kommunmännen som en man och kritiserade strandskyddslagen ganska ordentligt. Det vore verkligen behövligt och välkommet om Rune Evensson hade några synpunkter på alla de praktiska problem som då framkom. Men därav hördes inte ett ord.
Herr talman! Rune Evensson kommenterade folkpartiets reservationer, bl.a. att vi vill ha en längre genomförandetid när det gäller byggrätten. Jag hörde inte något sakskäl mot att man inte skulle kunna ha längre genomförandetider. Vi har från folkpartiet sagt att den korta genomförandetiden som kommunerna nu kan sätta, ända ned till fem år, är alldeles för kort. Detta kan få konsekvenser, vilket jag tog upp i mitt tidigare inlägg, vid bl.a. generationsväxlingar då någon på grund av t.ex. sjukdom eller arbetslöshet inte kan utnyttja sin byggrätt. Då kan denna byggrätt av kommunen ensidigt utsläckas genom att genomförandetiden inte förlängs. Vi anser alltså att denna tid är alldeles för kort. När genomförandetiden har gått ut kan kommunen dessutom ha rätt att ensidigt inlösa marken utan att detta blir föremål för vanlig expropriation som kan gå via domstol, vilket förekommer i många andra sammanhang. Rune Evensson tog även upp folkpartiets förslag om att villaägareföreningarna skall få besvärsrätt och att inte bara hyresgäströrelsen skall ha denna rätt. Ett skäl är att det kan finnas olika villaägareföreningar. Det kan ju inte vara ett skäl till att neka villaägareföreningarna besvärsrätt. Oavsett om det finns en, två eller tre organisationer, måste man låta villaägareföre ningarna i det område som berörs av en förändrad stadsplan ha rätt att anföra besvär.

Herr talman! Rune Evensson nämnde den arbetsgrupp, eller styrgrupp, som är tillsatt och som har haft kontakter ute i länen för att få fram erfarenheter av PBL. Om jag uppfattade Rune Evensson rätt sade han att det dröjer ganska länge innan det kommer ytterligare synpunkter från bostadsdepartementet. Såvitt jag förstod nämnde Rune Evensson 1991. Detta förvånar mig, eftersom den första rapporten kom redan i maj 1989. Det som vi hade att ta ställning till i december i fjol var en del av de synpunkter som finns i den rapport som heter Förslag till ändringar i planoch bygglagen och naturvårdslagen. Jag hade givetvis hoppats att bostadsdepartementet skulle arbeta snabbare och komma med ytterligare förslag till justeringar. Jag var ganska positiv till planoch bygglagen i mitt inledningsanförande. Jag sade att den har blivit alltmer accepterad ute i kommunerna. Men samtidigt framhöll jag att det behövs en kontinuerlig översyn och erfarenhetsinsamling när det gäller en så omfattande lagstiftning. Därför är jag förvånad över att bostadsdepartementet inte kan åstadkomma några förslag till justeringar förrän någon gång under 1991. Jag vill fråga Rune Evensson om jag uppfattade årtalet rätt eller om det var en felsägning från hans sida. Jag saknade synpunkter på komplementbyggnader i Rune Evenssons inlägg. Det har vi diskuterat vid flera tillfällen här i kammaren. Håller socialdemokraterna möjligen på att ändra sig i fråga om detta, så att vi i centern efter hand får stöd för våra synpunkter om att den bygglovsfria ytan skall öka från 10 m? till 16 m?? Under debatten har vi fått ökat stöd från miljöpartiet för ett par av våra reservationer. Jag ser därför fram emot ett stöd även från Rune Evensson i denna fråga.
Herr talman! Bertil Danielsson sade i sitt inledningsanförande att PBL inte har inneburit någon förenkling. Det är en grov misstolkning av PBL. Det finns en mängd områden att peka på, t.ex. all den byggnation som kan ske utanför samlad bebyggelse. Genom planbeslut kan byggnadslovsfrihet genomföras. Det finns en mängd saker att peka på inom granskningsoch byggnadslovssidan. Planläggningen har också blivit förenklad. Att PBL har blivit uppskattad har jag grundat på erfarenheter. Dessutom kan jag meddela Bertil Danielsson att jag sitter i byggnadsnämnden i min kommun och kan där följa arbetet närmare än vad Bertil Danielsson kanske kan göra. Moderaterna upprepar många gamla kända uppfattningar. De vill inte ha några översiktsplaner. Då kan man fråga om det inte är bra att kommunen redovisar hur den tänker sig den kommunala utvecklingen. Är det inte bra för kommuninnevånarna att få reda på hur kommunen skall se ut framöver, hur vägar skall byggas ut, osv? Områdesbestämmelser utgör ett enkelt planeringsinstrument. Moderaterna säger nej till områdesbestämmelser och menar att detaljplaner skall göras i varje särskilt fall, trots att det går att komma lindrigare undan genom en områdesbestämmelse. Moderaternas förslag innebär, som jag ser det, att byråkratin ökar. Så till frågan om genomförandetider. Tidigare hade vi evig byggrätt i planerna. Det fungerade så att planerna belades med nybyggnadsförbud efter några år. Det betydde att fastighetsägarna hade i princip obyggbara tomter, vilka var högt värderade i fastighetstaxeringen. År efter år gick utan att tomterna kunde bebyggas. Som det nu fungerar har fastighetsägarnas ställning stärkts under genomförandetiden. I dag kostar det alltså pengar för kommunerna att rota i planerna under genomförandetiden. Om något händer under genomförandetiden kan den förlängas. Det är en ganska enkel process. Om genomförandetiden, som Erling Bager säger, skulle förlängas till 30—40 år, då frågar man sig vem som kan garantera att en plan är aktuell under så lång tid. Det är omöjligt, eftersom det kan hända så mycket under tiden. Skulle fastighetsägaren ha samma starka ställning under hela den tiden, då vore det omöjligt för kommunen att över huvud taget ändra några planer. Jag tror, som också Birger Andersson i centern sade, att miljöfrågor och ekologiska frågor kommer att få en mycket större tyngd i framtiden. Delar av den rapport som arbetsgruppen lade fram i maj förra året har riksdagen fattat beslut om under hösten 1989. Nästa ändring kommer 1991. I fråga om kompletteringsbyggen står vi fortfarande fast vid vår uppfattning att sådant bygge inom plan inte behöver vara större än 10 m?.